Herr talman! Först bara några ord en gång till om arbetslöshetsförsäkringen, Jag tycker det är ganska intressant när herr Nilsson i Tvärålund säger att man inte hann med det här. Låt mig läsa ur det särskilda yttrandet av ledamöterna Elmstedt, Erik Filip Petersson och Nordgren: ”Det förslag till vidgat arbetslöshetsskydd som KSA-utredningen nu framlägger kan i stort sägas fylla kravet på ett allmänt sådant. En förbättring av arbetslöshetsförsäkringen och framför allt införandet av det s.k. kontanta arbetsmarknadsstödet ger många nya grupper en trygghet, som de hittills saknat.” Det var alltså 1971, men som jag sade har man sedan ändrat sig. Herr Nordgren säger att socialdemokraterna är redo att skriva in arbetsgivaravgiften i direktiven utan att vi har en aning om kostnaderna. Ja, det är vi. Men herr Nordgren är redo att fatta principbeslut innan han har en aning om kostnaderna, och det anser vi oss inte kunna göra. Vad sedan företagarna beträffar vill jag helt kort säga till herr Nordgren: Javisst, de skall ha möjligheter till samma skydd som alla andra har. Herr Lorentzon frågade om vi är nöjda med KSA-stödet. Nej, absolut inte. Jag framhöll redan i mitt första anförande att vi behöver införa förbättringar där, men jag hänvisade samtidigt till vad finansutskottet har skrivit. Sedan stod herr Eriksson i Arvika här och inkasserade stora vinster när det gäller sysselsättningsutredningen. Han hänvisade då till föregående års debatt. Ja, jag tycker gott att vi kan ta upp den debatten och se efter vad herr Eriksson ville 1973 samt jämföra det med de direktiv som vi nu har framför oss. Jag kanske då får lov att citera vad jag själv sade förra året, nämligen följande: ”En diskussion om de grundläggande villkoren för svensk ekonomi och svenskt näringsliv kan sedan lämpligen utvidgas att omfatta även de mera begränsade arbetsmarknadspolitiska frågorna.” De frågorna togs också upp såväl i motionen som i reservationen. I direktiven står: ”En utgångspunkt härför måste dock vara att ökningen av industriinvesteringarna skall ske inom ramen för de fördelningspolitiska målsättningar som gäller och med siktet inställt på att den ekonomiska demokratin bör utvecklas. — — — Att länka in den tekniska och industriella utvecklingen på att lösa sociala uppgifter framstår som en för svenskt vidkommande möjlig väg. — — — Mot denna bakgrund framstår det som angeläget att de sakkunniga söker bedöma de krav på näringspolitiken i allmänhet och industrioch energipolitiken i synnerhet som följer av ökade ambitioner inom sysselsättningspolitiken.”

Herr talman! Jag skall här inte föra debatten vidare om hur det var med vårt initiativ till sysselsättningsutredningen utan vill bara peka på att vi i fjolårets partimotion nr 352 i första att-satsen föreslog ”att en parlamentariskt sammansatt kommitté tillsätts med uppgift att framlägga riktlinjer för den framtida arbetsmarknadspolitiken”. Och i texten till motionen sade vi: ”För att markera detta uppdrag bör utredningen ges benämningen sysselsättningsutredningen.” Herr Fagerlund har heller inte vederlagt detta, och jag tycker att det hedrar honom att han skrivit på att det förslag som har väckts av folkpartiet kommer att ha central betydelse i utredningsarbetet. Detta säger jag inte ironiskt utan ärligt och uppriktigt, och jag tycker det är värdefullt att vi har kunnat enas om det. Jag sade också redan i mitt första anförande att jag sätter värde på att man har varit så generös att man har tagit in den skrivningen i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag beklagar att jag blev kallad till telefonen just när herr Fagerlund höll sitt anförande. Men jag har fått rapporter om att herr Fagerlund citerade herr Elmstedts särskilda yttrande i KSA-utredningen. Det tycker jag är värdefullt, eftersom herr Elmstedt där uttalat att han accepterar KSA-utredningens förslag med hänsyn till att det är ett steg i riktning mot en allmän arbetslöshetsförsäkring.

Herr talman! Representanterna för de olika partierna får väl fortsätta att slåss inbördes om vem som först tog upp frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Jag har redan redovisat att vårt parti aktualiserade den frågan för 30 år sedan. Man anför statsfinansiella skäl för att man inte kan vara med på högre bidrag när det gäller de arbetslösa. Det går naturligtvis alltid an att framföra skäl emot, när man inte vill.

Socialdemokraterna har ju varit hur välvilliga som helst när det gällt bidrag till företagen. När det gällt arbetslösa har man inte varit lika generös. Jag vill citera vad som sägs på s. 31 i utskottsbetänkandet — för detta svarar en borgerlig majoritet. Där står: ”Enligt utskottets mening bör en vidgad användning av företagsutbildning prövas. Principiella invändningar kan inte riktas häremot med hänsyn till att stöd till sådan utbildning som nämnts redan utgår i inte ringa omfattning.” Ja, det var en verklig åsnespark till svensk socialdemokrati. Ni kan inte ha principiella invändningar mot sådana bidrag, eftersom ni tidigare har varit med på det ena anslaget efter det andra. Men nu pågår det en ideologisk debatt, om jag får kalla det så, i socialdemokratiska tidningar, i t.ex. Aftonbladet och Arbetet. Man har kommit underfund med att det kanske inte är så nyttigt med miljardrullningen direkt till företagen för inköp av maskiner och annat — de har den egenarten att de slår ut de arbetande och man skapar på det sättet större arbetslöshet. Vi kanske i stället skulle ge bidragen direkt över lönen och via företagsutbildningen. Visst kan moderaterna från kammarens talarstol hävda att sådant stöd redan utgår i stor omfattning. Det är i och för sig också att ge socialdemokraterna en spark där bak.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag bröt mot ordningsreglerna. Jag gjorde det i bästa välmening. För att slippa hoppa upp efter varje talare från reservanternas sida försökte jag rationalisera det hela. Låt mig till herr Eriksson i Arvika säga att det finns en skillnad mellan folkpartiets motion i år och den motion folkpartiet väckte i fjol. Men när det gäller namnfrågan vill jag inte ta ifrån herr Eriksson initiativrätten. Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag säga att det särskilda yttrande som herrar Elmstedt, Erik Filip Petersson och Nordgren avlämnade till 1971 års KSA-utredning inte stärker herr Nilssons ställning i detta sammanhang. Läs vad där står: att de accepterar förslaget fullt och helt och utan reservationer.

Herr talman! Debatten här i kammaren i dag och debatten i andra sammanhang visar den centrala ställning som arbetsmarknadspolitiken intar. Den har växt fram och formats av utvecklingens krav och under medverkan av den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Den satsning som skett på detta område är ett klart uttryck för arbetarrörelsens målsättning om arbete och trygghet. De utredningar som nu är aviserade utgör en viktig förutsättning för att vi skall komma till rätta med de många komplicerade spörsmål som är förenade med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Herr Fagerlund har tidigare i debatten redogjort för viktiga avsnitt i denna fråga, och jag ber att helt få ansluta mig till hans inlägg. Jag har, herr talman, begärt ordet för att något kommentera några av de reservationer som är fogade till inrikesutskottets betänkande nr 3. Reservationen 4 gäller särskild förmedlingspersonal för kvinnlig arbetskraft. På den punkten är i propositionen föreslaget att 100 arbetsförmedlare skall ägna sig särskilt åt den kvinnliga arbetskraften. Det är ett delförslag, som kommer från jämställdhetsdelegationen. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är det viktigt att man vidtar konkreta åtgärder för att förbättra kvinnornas möjligheter att hävda sig "på arbetsmarknaden. Det är en riktig åtgärd att särskilda tjänstemän avdelas att arbeta med dessa frågor. Man får nämligen därigenom större förutsättningar för att arbete på det området verkligen utförs. Om det endast konstrueras som ett allmänt åliggande för arbetsförmedlingen att arbeta med dessa frågor finns det alltid risk för att arbetsuppgiften försvinner i konkurrens med andra viktiga åligganden för arbetsförmedlingen. Ur kvinnornas synpunkt bör det alltså vara en fördel med den konstruktion som föreslås i propositionen. Reservanterna synes inte ha beakta detta. Deras avslagsyrkande innebär att det finns risk för att de arbetsinsatser som specialrutinerade tjänstemän kan utföra inte kommer de kvinnliga arbetssökandena till godo. Utskottsmajoriteten finner Kungl. Maj:ts förslag väl avvägt. Jag yrkar därför avslag på reservationen 4. Reservationen 5 gäller lekmannastyrelser vid de lokala arbetsförmedlingarna. Vi behandlade den frågan ganska utförligt vid förra årets riksdag i anledning av en liknande reservation. Jag skall inte trötta med någon längre utläggning nu, då det egentligen inte framkommit något nytt. Det är emellertid alldeles uppenbart att det är viktigt med ett lokalt samarbete mellan arbetsförmedlingen, å ena sidan, samt fackliga organisationer, kommuner och företag, å andra sidan. I det dagliga arbetet förekommer också ett mycket omfattande samarbete. Vi kan i detta sammanhang erinra oss att de tillsatta anpassningsgrupperna ger ökade möjligheter till samverkan på en bred bas. När utskottets majoritet nu inte vill biträda förslaget om lokala lekmannastyrelser är den inställningen alltså inte betingad av något motstånd mot lokalt samarbete, utan den hänger samman med att vi i dag knappast har några ändamålsenliga arbetsuppgifter att tilldela de här styrelserna. Folkpartiet pekar i det hänseendet på administrationen av arbetslöshetsförsäkringen. Men på den punkten förefaller folkpartiet vara väl tidigt ute, eftersom försäkringen och dess administration nu skall bli föremål för utredning. Sedan utredningen lagt fram sitt förslag kan det finnas anledning att ta upp frågan på nytt. Jag betvivlar emellertid att utredningen kommer fram till den lösning som synes förespegla folkpartiet och som innebär att de nuvarande arbetslöshetskassorna slås sönder. För övrigt kan det noteras en betydande borgerlig splittring i den frågan. Centerpartiet ansluter sig till oss socialdemokrater, moderaterna biträder visserligen folkpartiförslaget men har inte argumenterat för att de lokala kontoren skall få hand om arbetslöshetsförsäkringen, vilket är en av grundvalarna för folkpartiets förslag. I övrigt vill jag endast tillägga att arbetsförmedlingens verksamhet ingalunda är statisk. Organisation och samarbetsformer kommer att förändras även i framtiden. Sysselsättningsutredningen kommer säkert att ge uppslag till reformer av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Först sedan man fått de nya förslagen kan det föreligga skäl att se om det finns praktiskt underlag för en reform av det slag som reservanterna tänker sig. Men att i dag tillsätta lokala styrelser som inte skulle få några verkliga arbetsuppgifter vore snarare att diskreditera de decentraliseringssträvanden som folkpartiet gör sig till talesman för. Jag yrkar därför avslag på reservationen 5. I reservationen 7 avgiven av centerpartiet och folkpartiet föreslås en höjning av det särskilda utbildningsbidraget från 5 kronor till 8 kronor per timme. Reservanterna menar att detta skulle ge en stimulans och ökad möjlighet för ungdomar och vuxna kvinnor att få utbildning och anställning på den öppna marknaden. Vi i utskottsmajoriteten delar inte den uppfattningen. Det faktum att till i mitten av februari 9 600 personer påbörjat utbildning med stöd av femkronan visar att verksamheten numera har en större omfattning än vad reservanterna utgått ifrån. En höjning av beloppet skulle dessutom leda till betydligt höjda utgifter för utbildningsbidraget utan att man därför kunde vara förvissad om att höjningen får den effekt som reservanterna förutsätter. Tidsmässigt är reformen begränsad att gälla till utgången av år 1974. I reservationen 9 återkommer folkpartiet även i år med krav på värdesäkring av grundbidrag och flyttningsbidrag. Utskottsmajoriteten avstyrker kravet. Vi finner inte anledning att frångå den ståndpunkt vi intog vid förra årets riksdag. Nu liksom då anser vi att bidragen bör fastställas från fall till fall och avvägas mot andra reformbehov. I sammanhanget vill jag erinra om vad vi anfört i utskottets betänkande om den successiva höjning som grundbidraget vid arbetsmarknadsutbildning varit föremål för. I juli 1966 var grundbidraget 450 kronor per månad för ensamstående och föreslås nu höjt till 665 kronor per månad. Det motsvarar precis förändringarna i basbeloppet, som i dag är 8 100 kronor mot 5 500 kronor i juli 1966. Dessutom bör reservanterna uppmärksamma att flyttningsbidragen täcker de faktiska kostnaderna vid flyttning. Lägger vi därtill att bidrag i form av starthjälp under de senaste åren har räknats upp betydligt mer än vad förändringarna i basbeloppet skulle ge anledning till är syftet med reservationen tillgodosett. Jag yrkar därför avslag på reservationen 9. I reservationen 10 yrkar herr Lorentzon på en uppräkning av utbildningsbidraget. Reservanten anför bl.a. att bidragsnivån vid jämförelse med normerna för social hjälp är för låg och föreslår en höjning till 750 kronor per månad att omfatta såväl ensamstående som gifta samt att barntillägget skall utformas efter samma normer som gäller vid socialhjälp. Kostnaderna härför har reservanten beräknat till 50 miljoner kronor. Jag vill i det sammanhanget erinra om att vid utbildning av det slag det här är fråga om utgår bidrag med hela beloppet för den faktiska bostadskostnaden, likaså för kostnader för dagliga resor i samband med utbildningen. Utskottsmajoriteten vill inte bestrida att det kan finnas motiv för en uppräkning av bidragen. Men det är här som på många andra områden en fråga om avvägning mellan reformbehov och resurser.

Flera utredningar är i verksamhet och några är aviserade. Vi kan därför utgå från att alla de här frågorna är föremål och blir föremål för uppmärksamhet. Redan till hösten kan vi vänta förslag om arbetsmarknadsutbildningen, om volymen, inriktningen m.m. Det finns kanske då anledning att återkomma till de ekonomiska frågorna. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 6 och 11; i övrigt yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Generös som jag är av naturen har jag överlämnat åt andra i min grupp att kommentera en rad av de reservationer som jag fogat vid betänkandet. Jag känner mig därför förhindrad att gå i polemik med Erik Johansson i Simrishamn — det kommer andra talesmän för mitt parti att göra senare. Erik Johansson säger att det alltid är en avvägning mellan reformkrav och resurser. Ja, det har de arbetslösa och de som går på arbetsmarknadsutbildning säkerligen fått känna av under år som har förflutit. Men samma avvägning av resurser gör man inte när det gäller miljarderna från de svenska skattebetalarna till svensk storfinans.

Herr talman! Enligt marsstatistiken var ca 66 000 personer registrerade som arbetslösa vid arbetsförmedlingarna. Av dessa var ungefär var fjärde under 25 år. Tittar man sedan litet närmare på hur situationen under de senaste månaderna har varit för de allra yngsta åldersgrupperna som söker arbete finner man att av samtliga arbetslösa under 25 år var ca 70 procent under 22 år. Det är självklart att dessa stora grupper unga människor som inte kan få ett fast arbete upplever sin situation som en tragedi. Den höga ungdomsarbetslösheten måste därför bemästras genom en mängd olika åtgärder. Som jag ser det bör man nu försöka att bättre anpassa arbetsmarknadens behov och utbudet från utbildningsanstalterna till varandra. Det bör t.ex. gå att underlätta ungdomarnas inträde i arbetslivet genom att skapa fler praktikplatser och genom att ge stöd för utbildningsinsatser inom företagen. Med det senast sagda vill jag inte påstå att man skulle lösa problemet med ungdomsarbetslösheten genom ökad företagsutbildning. Men det skulle vara ett steg i rätt riktning för att minska ungdomsarbetslösheten. Från centern har vi i en av våra partimotioner speciellt uppmärksammat ungdomsarbetslösheten i ett s.k. kortare perspektiv. Herr Nilsson i Tvärålund har här tidigare utvecklat centerns mera långsiktiga program för att minska arbetslösheten. I vår partimotion har vi föreslagit att det särskilda utbildningsbidraget, som utgår med 5 kronor per timme till arbetsgivare för anställning av främst ungdomar och kvinnor, uppräknas till 8 kronor per timme. Även folkpartiet har framfört samma förslag. I utskottet har vi från centern och folkpartiet i reservationen 7 gett vårt stöd åt förslaget om en uppräkning av femkronan. Herr Nordgren sade i sitt inlägg att femkronan hittills varit ett värdefullt tillskott. Det kan jag intyga. Därför beklagar jag att herr Nordgren i utskottet inte velat följa upp detta värdefulla tillskott med en förstärkning av femkronan. Vi reservanter har, just mot bakgrunden av den höga arbetslösheten bland ungdom och kvinnor, ansett det vara angeläget att förstärka insatserna för att förbättra ungdomarnas och de vuxna kvinnornas sysselsättning. Jag vill slå fast att vi, så länge vi har en hög ungdomsoch kvinnoarbetslöshet i landet — registrerad eller dold —, inte får vara rädda för att öka insatserna för att stimulera anställning och utbildning på den öppna marknaden. Det här ber jag herr Johansson i Simrishamn, som var tveksam på den här punkten, att tänka på. Vi har i vår partimotion även föreslagit att en vidgad företagsutbildning skall prövas. Utskottsmajoriteten kan inte finna något skäl för att man inte skulle ha en försöksverksamhet med en företagsutbildning för redan anställda om konjunkturläget eller utvecklingen på arbetsmarknaden kräver detta. Jag anser att man bör pröva olika möjligheter att minska arbetslösheten. Utskottets vice ordförande herr Fagerlund ställde frågan till oss inom utskottsmajoriteten hur det skall gå till att ge utbildning åt anställda som råkar ut för en kris i ett företag. Jag vill svara att AMS faktiskt har funderat på hur försöksverksamheten skall gå till. Utskottsmajoriteten har fullt förtroende för att AMS på ett riktigt sätt kan hantera den frågan. Jag tror inte heller att AMS sätter i gång med den här försöksverksamheten om det inte finns ett behov. Vad jag förstår kan en företagsutbildning för redan anställda inte vara någonting märkvärdigare än andra former av företagsutbildning. Exempel på näraliggande åtgärder finns att hämta i det utskottsbetänkande som vi just nu behandlar. Utskottet föreslår enhälligt t.ex. ett särskilt utbildningsbidrag till företag för att motverka könsbunden rekrytering av arbetskraft. I två motioner, nr 340 och nr 1153, har herr Johansson i Holmgården och jag tagit upp frågor som berör Norrbottens inland och Tornedalen. Det gäller storarbetsplatserna i Övertorneå, Pajala och Överkalix som drivs i arbetsmarknadsstyrelsens regi. I motionen 340 för vi fram kravet på att de tre storarbetsplatserna ombildas till företag i bolagsform inom Statsföretagskoncernen. Genom att dessa storarbetsplatser har karaktären av beredskapsarbeten skapar de inte den tillförsikt inför framtiden som arbeten på den ordinarie öppna arbetsmarknaden ger. Målsättningen att 100 personer skulle få arbete på vardera av dessa arbetsplatser har än så länge endast uppnåtts i Överkalix. Detta har kunnat ske genom att NJA som legoarbete planerat en vidareförädling på denna storarbetsplats. Även om nu storarbetsplatsen i Överkalix haft en gynnsammare utveckling än storarbetsplatserna i Övertorneå och Pajala ger detta ändå ingen trygghet för framtiden, För att skapa fler och samtidigt tryggare jobb för människorna i dessa tre kommuner så måste de tre storarbetsplatserna omvandlas till ett statligt bolag inom Stats företagskoncernen. Vi har vidare i motionen föreslagit att på grund av sysselsättningsproblemen i de tre nämnda kommunerna bör verksamheten i en första etapp byggas ut till att omfatta 600 arbetsplatser. Utskottet har visat förståelse för våra framförda förslag, vilket bör uppfattas som positivt. Men detta löser givetvis inga problem. Nu har jag i alla fall biträtt vad ett i övrigt enhälligt utskott kommit fram till, nämligen att det här skall utredas. Arbetsmarknadsministern har i statsverkspropositionen aviserat att en utredning skall tillsättas för att se över verksamheten vid industriella storarbetsplatser och skyddade verkstäder. Genom att jag nöjt mig med löftet om en utredning så hoppas jag att den kommer i gång snart med sitt arbete. Jag hoppas också att utredningen snabbt kommer fram till en slutsats att storarbetsplatserna i Övertorneå, Pajala och Överkalix bör övergå till att bli förslagsvis filialföretag inom Statsföretagskoncernen. I väntan på att den här utredningen om skyddade verkstäder arbetat färdigt bör det vara lämpligt att, under tiden som utredningen arbetar, lösa frågan om anställande av även yngre arbetskraft till de här tre omnämnda storarbetsplatserna. I motionen 1153 år 1974 har vi pekat på att de här tre storarbetsplatserna i Övertorneå, Pajala och Överkalix hittills i endast ringa utsträckning givit sysselsättning åt yngre arbetskraft. Vi motionärer menar att när industriella storarbetsplatser lokaliseras till kommuner, där alternativ sysselsättning saknas på den öppna arbetsmarknaden, då bör även yngre arbetskraft kunna anställas. Även för den här motionen känner utskottet förståelse. Jag hoppas därför att den skrivning som utskottet enhälligt står bakom därmed också skall resultera i en praktisk tillämpning från arbetsmarknadsmyndigheterna i enlighet med motionens syfte.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

Herr talman! I det innehållsrika betänkande från inrikesutskottet som vi nu diskuterar är det naturligt att intresset främst knyts till de aviserade utredningarna om en allmän arbetslöshetsförsäkring samt om den framtida sysselsättningen. Dessa frågor har redan behandlats av herr Nordgren i hans anförande tidigare, varför jag inte skall uppehålla mig vid dem i annan mån än att jag vill uttrycka min förvåning över den inkonsekvens som kännetecknar den socialdemokratiska reservationen 2, som berör den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Reservanterna vill inte acceptera att riksdagen i dag skulle fatta ett principbeslut med hänsyn till att verkningarna nu inte kan överblickas i bl.a. finansiellt avseende. I reservationen är man däremot trots detta beredd att föreslå att riksdagen i dag skall binda sig för att försäkringen skall finansieras med arbetsgivar Herr Fagerlund kritiserade inledningsvis utskottsmajoritetens skrivning på denna punkt. Herr Fagerlund saknade i skrivningen svar på flera punkter bl.a. om finansieringen, ersättningarnas framtida storlek och administrationen. Ja, herr Fagerlund, om vi vore klara med svaren på alla dessa frågor om hur den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen skall utformas, behövde vi inte ha någon utredning. Då kunde vi i dag gå till beslut. Personligen finner jag emellertid att just frågorna om finansieringen, ersättningarnas storlek och den organisatoriska utformningen är av så stor betydelse att de noga bör övervägas innan vi binder oss för den slutliga lösningen. Jag medger gärna att det nu är svårt att överblicka de kostnader som en allmän arbetslöshetsförsäkring kan medföra, och det är därför som vi i utskottsskrivningen framhåller att finansieringsfrågorna bör ses i ett vidare perspektiv och med beaktande av övriga socialförsäkringar och skattesystemet i dess helhet. Det är en uppfattning som synes mig stå i samklang med de tankegångar som återfinns i direktiven till sysselsättningsutredningen. När det gäller att skapa nya arbetstillfällen skall ju de sakkunniga ”söka bedöma de villkor för sysselsättningspolitiken som följer av kravet på en minst lika snabb ökning av sysselsättningen i fortsättningen som den som inträffade under 1960-talet”. Det är en riktig — och en viktig — uppgift, som inte bör försvåras genom att riksdagen i dag beslutar om finansiering genom arbetsgivaravgifter vilkas storlek vi inte känner och vilkas verkningar, för att citera den socialdemokratiska reservationen, ”både finansiella och andra hänseenden inte kan överblickas”. Det enda vi med bestämdhet vet i dag är att varje ny procent i obligatoriska avgifter som vi lägger på näringslivet — liksom på kommuner och landsting — minskar möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen inom näringslivet liksom inom den offentliga sektorn, den sektor som nu tycks vara socialdemokratins räddningsplanka när det gäller att klara den framtida sysselsättningen. Beträffande reservationen 4 vill jag yrka bifall till denna med hänvisning till att vi inom moderata samlingspartiet anser att inrättande av tjänster för arbetsförmedlare som speciellt skall ägna sig åt kvinnliga arbetssökande inte kommer att hjälpa upp kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Vi accepterar tjänsterna, men för de kvinnliga arbetssökandena skall gälla exakt vad ett enigt utskott säger på s. 24 i betänkandet beträffande motionen 1139 med krav på särskilda insatser för akademiskt utbildad arbetskraft. Det är, säger utskottet, ”utskottets uppfattning att denna arbetskraft inte skall särbehandlas. Arbetsgivarna bör i dessa liksom i andra fall ges en effektiv information om de arbetssökande och deras förutsättningar på arbetsmarknaden.” Jag kan, herr talman, inte motivera mitt yrkande om bifall till reservationen 4 bättre än vad utskottet har gjort i denna formulering. Jag hoppas därför att de utskottsledamöter som står bakom denna enhälliga utskottsskrivning liksom kammarledamöterna i övrigt kommer att stödja reservationen 4. Det vore konsekvens i ett sådant ställningstagande, och jag förutsätter — det vill jag gärna säga med anledning av herr Johanssons i Simrishamn reflexioner här förut — att personalen på arbetsförmedlingar na ser till att varje arbetssökande får sitt berättigade krav på hjälp från förmedlingen tillgodosett. Till det föreliggande betänkandet är även fogat ett särskilt yttrande av herrar Nordgren och Oskarson angående anslaget till arbetsmarknadsutbildning. Denna fråga har jag tagit upp i motion nr 1566, i vilken jag bl.a. pekat på den mycket snabba — jag hävdar alltför snabba — utökningen av AMS:s omskolningsverksamhet, som skett på några få år. AMS:s ambitioner att ständigt växa på olika områden med ständigt och mycket snabbt stigande kostnader som följd synes mig inte vara en riktig utveckling. Den statistik som i olika sammanhang presenteras avseende resultatet av omskolningsverksamheten är svår att få ett riktigt grepp om; detta gäller för övrigt AMS:s verksamhet i stort. Tyvärr synes omskolningsverksamheten inte leda till att de som utbildas erhåller anställning i önskvärd omfattning. Alltför ofta inträffar det att den omskolade efter en tid måste omskolas på nytt därför att det inte varit möjligt att skaffa ett arbete inom det område som omskolningen avsåg. Det finns många exempel på detta. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att läsa en i och för sig mycket intressant artikel som var införd i Aftonbladet för någon vecka sedan under rubriken ”— — — men då grep byråkraterna in i Sigmunds kärleksliv”. Det handlar faktiskt om en norsk textilarbetare som kom till Sverige. Han träffade en flicka från Umeå. Han tyckte att han skulle flytta upp till Umeå, men det var inget bra område för en textilarbetare. Efter kontakter med arbetsförmedlingen råddes han till utbildning inom metallindustrin. Han åkte till AMU-center i Örebro för att utbilda sig till svarvare. Efter en tid kom han tillbaka till arbetsförmedlingen i Umeå. Han tyckte att bidragen var för låga, och då ifrågasatte man om han verkligen skulle utbildas till svarvare — det var inte speciellt bra — utan man ansåg att han skulle bli fräsare i stället. Och så åkte han tillbaka till AMU-center i Örebro för att utbildas till fräsare. Nästa gång han kom i kontakt med arbetsförmedlingen i Umeå framhöll samme konsulent att det här med fräsare var inte bra, utan man ansåg att han borde bli slipare i stället. Så återvände han till AMU-center i Örebro för att få den nya utbildningen. Men inte heller där lyckades han få något arbete utan han blev så småningom stansare. Det jobbet fick han på eget initiativ och utan särskild utbildning. Det är helt naturligt att det här är ett tillspetsat exempel, men tyvärr upplever vi alltför många sådana här fall. Det är mot denna bakgrund som man skall se det förslag till besparing på 153,4 miljoner kronor som jag motionerat om när det gäller omskolningsverksamheten. Jag anser att arbetsmarknadsstyrelsen inom ramen för ett anslag på 900 miljoner kronor för budgetåret 1974/75 rimligtvis bör klara av en oförändrad utbildningsvolym. Ökningen är ändå avsevärd jämfört med innevarande budgetår såväl i kronor räknat som i procent. Givetvis skall vi, herr talman, ha en effektivt bedriven omskolningsverksamhet som ett av medlen i en aktiv arbetsmarknadspolitik, men den ekonomiska politiken, skattepolitiken och näringspolitiken, måste målmedvetet inriktas på att i första hand skaffa de arbetssökande en meningsfull sysselsättning i produktionen. Jag är medveten om att näringslivet har behov av en yrkesutbildad arbetskraft. På sikt måste det problemet lösas genom att den av samhället redan i ungdomsskolan bedrivna utbildningen beaktar detta behov. Därigenom underlättar man för våra ungdomar att få ett arbete efter avslutad skolgång, och man minskar behovet av omskolning. Det är därför glädjande att i direktiven för den kommande sysselsättningsutredningen konstateras just att åtgärder måste vidtas på utbildningsområdet för att åstadkomma en bättre balans i utbud och efterfrågan av personal med olika utbildning och att detta är en viktig uppgift för en långsiktig sysselsättningsplanering. I direktiven pekas bl.a. på möjligheten att genom utvidgad praktik förbereda ungdomen för arbetslivet. Jag vill uttrycka den förhoppningen, herr talman, att direktiven noga skall studeras även inom riksdagens utbildningsutskott, där man nu i flera år ställt sig avvisande när jag väckt motioner just i detta syfte. Den här skisserade utvecklingen på utbildningsområdet förefaller mig helt riktig. Till sist en kommentar till ett yttrande av herr Fagerlund i hans första inlägg. Herr Fagerlund underströk nödvändigheten av att skapa arbete åt alla och att det för detta fordrades ett starkt samhälle. Ja, det är givetvis i och för sig ett diskutabelt påstående som jag inte här skall fördjupa mig i. Men med glädje lade jag märke till fortsättningen på herr Fagerlunds inlägg. Han konstaterade också att vi behöver ett starkt näringsliv. I det yttrandet tolkar jag en ökad förståelse för att vi måste ha en satsning på näringslivet, som innebär att näringslivet får en positiv utveckling, därför att det är genom en positiv utveckling inom näringslivet som vi skapar nya arbetstillfällen och som vi ger ekonomiskt utrymme också för en satsning på den offentliga sektorn.

Herr talman! Herr Strindberg beskyller mig och övriga socialdemokrater för inkonsekvens i fråga om finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen men är själv redo att fatta principbeslut. Är det här inte fråga om den gamla vanliga taktiken att liksom tjuven ropa: ”Ta fast tjuven! ”? Sedan säger herr Strindberg att den offentliga sektorn är räddningsplankan för socialdemokraterna. Låt mig konstatera att det inte är någon räddningsplanka. Här skiljer vi oss ideologiskt därför att vi märker behoven inom t.ex. sjukvården, åldringsvården och överallt där det finns ett mycket stort behov av ökade samhällsinsatser. Herr Strindberg tar upp vad jag sade om ett starkt samhälle men även ett starkt näringsliv. Läs programmet för den socialdemokratiska näringspolitiken, herr Strindberg! Då kan man få klart för sig att socialdemokraterna hela tiden har haft en positiv inställning till ett starkt näringsliv.

Herr talman! Jag kan inte finna att det skulle vara inkonsekvent om riksdagen i dag fattade ett beslut om att så småningom införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring utan att fördenskull i dag binda sig när det gäller finansieringsfrågorna eller administrationen. Däremot måste det definitivt vara felaktigt att besluta om att binda sig för finansiering genom arbetsgivaravgifter innan vi vet hur stor denna ökning av arbetsgivaravgiften skall bli. Jag kan inte, herr Fagerlund, se någon ideologisk skillnad när det gäller den offentliga sektorn. Möjligen finns en skillnad när det gäller att finansiera den verksamheten. Som representant för moderata samlingspartiet har jag definitivt ingenting emot att vi får ökad satsning på utbildningsområdet, servicesektorn, sjukvården osv. Men en förutsättning för att denna expansion inom den offentliga sektorn skall kunna ske är ju att ökningen icke får ske snabbare än vad ökningen av produktionsresurserna medger. Jag betraktar inte detta som en ideologisk skillnad utan mera som en praktisk bedömning av hur mycket vi kan satsa. Att det sedan kan ligga en viss ideologi i herr Fagerlunds högskattepolitik är en annan sak.

Herr talman! Till herr Strindberg vill jag säga att de 100 tjänsterna till arbetsförmedlingen skall ses som ett uttryck för det förslag som jämlikhetsdelegationen kom fram till. Resultatet av det arbetet gav klart vid handen att här förelåg speciella problem. Genom att man förstärker och specialdestinerar dessa tjänster, ökar man möjligheterna att leva upp till den målsättning vi har satt upp. Det är således en riktig åtgärd och ingalunda någon nyhet inom förmedlingsverksamheten att så sker. I vad sedan gäller de negativa synpunkterna på omskolningsverksamheten vill jag fästa herr Strindbergs uppmärksamhet på att omskolningen är ett led i den aktiva arbetsmarknadspolitik som formas av den politiska och fackliga arbetarrörelsen. Den har vuxit fram och formats alltefter utvecklingens krav. De över 125 000 som deltar i omskolningen upplever inte detta som negativt. Det är klart att man, som också herr Strindberg sade, kan ta fram olika exempel. Jag kan från min erfarenhet som arbetsförmedlare ta fram en hel rad exempel som helt skiljer sig ifrån dem herr Strindberg har anfört. Det gäller sådana som blivit utslagna från arbetet, t.ex. lantarbetare med dåliga ryggar som fått omskolning till mekaniskt arbete och funnit sin utkomst inom industrin. Exemplen kan mångfaldigas. Jag tycker nog att herr Strindbergs inlägg var ett angrepp på den arbetsmarknadspolitik som för många människor betytt en lösning på deras problem. Vi är beredda att verka för att den även i fortsättningen skall få ett positivt resultat och bereda en meningsfull tillvaro och sysselsättning för dessa människor.

Herr talman! Jag kan inte förstå herr Johansson i Simrishamn när han betraktar mitt inlägg som ett angrepp på den arbetsmarknadspolitik som bedrivs. Vad jag underströk redan i mitt inledningsanförande var att jag ser i en effektiv omskolningsverksamhet ett viktigt komplement till en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men jag betraktar det inte som effektivt om man utbildar människor för arbetsområden där de sedan inte har möjlighet att få sysselsättning. När det gäller de 100 tjänsterna hänvisar jag till s. 24 i betänkandet. Jag skall be att få läsa upp några ord där. Man talar om akademikerna och säger: ”Arbetsgivarna bör i dessa liksom i andra fall ges en effektiv information om de arbetssökande och deras förutsättningar på arbetsmarknaden. Det är därvid viktigt att både arbetsgivare och de arbetssökande påverkas att välja arbeten även utanför de sektorer som traditionellt valts av de långtidsutbildade.” Man skulle kunna ta bort orden ”av de långtidsutbildade” och i stället sätta in ”av kvinnorna”. Det jag finner logiskt är att vi skall försöka ha en arbetsmarknad där vi inte låser oss vid att ett område skall vara speciellt anpassat för akademiker och ett annat speciellt anpassat för kvinnorna, utan alla arbetssökande skall ges en bred information om sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Herr talman! När vi den 29 maj förra året debatterade arbetslöshetsförsäkringen här i kammaren kunde man väl inte ana att vi i dag, knappt tio månader senare, skulle ha kommit så långt att vi i folkpartiet fått gehör för de krav vi då ställde. Vårt krav på en utredning om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring tillbakavisades av den dåvarande majoriteten här i kammaren, dvs. av socialdemokraterna och kommunisterna. I dag är situationen en annan, och det är därför som man med tillfredsställelse konstaterar den ändrade syn på de här frågorna som inträtt hos socialdemokraterna under de gångna tio månaderna. Men som det har sagts förut i dag är självfallet en förutsättning härför den ändrade ståndpunkt som LO har tagit i dessa frågor. Det som alltså var omöjligt i maj förra året är vi nu överens om att genomföra. Det är glädjande. Vad man i detta läge kan fråga sig är huruvida lagarna om arbetslöshetsförsäkring och om kontant arbetsmarknadsstöd är dåliga. Har de inte fungerat sedan de trädde i kraft eftersom vi alla nu är så angelägna om att få en ny utredning till stånd? Det är väl ingen, herr talman, som vill eller kan påstå att de lagar som vi då beslutade om inte har fungerat bra. De två lagarna trädde ju i kraft så sent som den 1 januari i år och har alltså kunnat tillämpas bara i två och en halv månad. Men oavsett denna korta tid måste man med tillfredsställelse konstatera att det kontanta arbetsmarknadsstödet visat sig vara ett värdefullt inslag i arbetsmarknadspolitiken redan under denna mycket korta tid. Det är ganska många som har sökt och också fått detta kontanta stöd. Enligt en underhandsuppgift som jag fick häromdagen skulle minst 85 procent av ansökningarna ha bifallits av arbetsmarknadsmyndigheterna. Vi har alltså fått en god start på det som vi beslutade om förra året. När det sedan gäller arbetslöshetsförsäkringen innebar de beslut som vi fattade förra året inte särskilt stora förändringar, utan de erkända kassorna har fortsatt att fungera på det värdefulla sätt som de gjort under många år. När man kommit så långt i sina funderingar kan man fråga sig: Skall man göra ytterligare en utredning, om det vi införde förra året har fungerat relativt bra? Ja, herr talman, vad vi under mycket lång tid framhållit från folkpartiets sida är att det finns anledning att ställa samma krav på inkomstskydd vid arbetslöshet som vid sjukdom och ålderdom. Trots det beslut som vi fattade förra året är detta krav icke uppfyllt. Och därför, menar vi, bör arbetslöshetsförsäkringen göras allmän och obligatorisk, så att det blir enhetliga regler för hela arbetsmarknaden. Till dessa synpunkter anslöt sig, såsom framhållits förut i dag, TCO redan när organisationen antog sitt arbetsmarknadspolitiska program, där en obligatorisk lösning förordades. När nu även LO och SACO anslutit sig till de här synpunkterna har vi i utskottet kunnat enas i detta avseende. Jag vill också gärna begagna tillfället att uttala min glädje över att vi har kunnat få till stånd en utredning om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det är ju en fråga som vi drivit i många, många år.

Man kan alltså i och för sig ha sympati för herr Lorentzons synpunkter och ifrågasätta rimligheten i detta ersättningsbelopp. Denna ersättningsnivå är nämligen för stora grupper dels klart otillfredsställande, dels klart under vad sjukförsäkringen ger, då man är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. En svaghet hos det nuvarande systemet med de erkända kassorna är naturligtvis också, som även herr Fagerlund påpekat, de mycket varierande avgifter som kassorna måste ta ut och som så olika drabbar de anställda. Mot den här bakgrunden har det varit naturligt för utskottsmajoriteten att också kräva att en kommande allmän arbetslöshetsförsäkring, såsom vi skriver, definitionsmässigt skall omfatta hela arbetskraften.

Vad är rimlig grundtrygghet, frågar herr Fagerlund. Jag trodde att livets erfarenheter kunde ha givit honom besked om i varje fall vissa enkla fakta. De som inte fått sitt första arbete och således inte har någon inkomst som kan falla bort skall naturligtvis inte heller ställas utanför trygghetsförsäkringen. Nu tror jag personligen inte heller att TCO och LO menar det, även om man vid en snäv tolkning av skrivelsen skulle kunna uppfatta det så. Jag är dessutom angelägen att understryka — jag har gjort det förut, men låt mig göra det igen — vikten av att all den erfarenhet man fått genom de erkända arbetslöshetskassornas mångåriga värdefulla arbete tillvaratas, när man nu skall utreda och lägga fram förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det måste i detta sammanhang också göras bedömningar i olika avseenden av det gällande systemet. Är det tillfredsställande att man skall ha varit medlem ett år i en arbetslöshetskassa innan man över huvud taget är berättigad att få någon ersättning? Är det en rimlig avvägning att man under den senaste tolvmånadersperioden skall ha haft arbete fem månader för att över huvud taget uppfylla villkoren? Det finns naturligtvis flera frågor som måste utredas, och därför är det angeläget att den här utredningen kommer till stånd. Men utredningen måste givetvis också se till, att den arbetslöse får alla garantier för att just hans fall prövas av personer som väl känner hans yrke och som tar största möjliga hänsyn till hans personliga förhållanden. De fackliga organisationerna bör därför självfallet vara inkopplade på den prövning som måste göras av de enskilda fallen. Här frågar herr Fagerlund: ”Vad vill man nu med det här?

Dessutom är tal av det slaget som herr Fagerlund ägnade sig åt så pass kränkande att jag tror att det bästa är att man bemöter det med tystnad i fortsättningen. Jag är för övrigt glad över att jag inte har märkt att någon annan från det socialdemokratiska hållet har lånat sig till dylika utfall. Personligen tror jag, herr talman, att det kan vara en bra väg att stärka det fackliga inflytandet både på administration och på bedömning av enskilda fall, om man anförtror detta åt lekmannastyrelser på de stora lokalkontoren och distriktskontoren. Det är inte ett krav att det skall vara så, utan självfallet måste utredningen fritt få pröva detta. Men om man tidigt knyter personer till verksamheten vilka dels har en god facklig förankring, dels har en god lokalkännedom, kan det vara utomordentligt värdefullt vid bedömningen av de enskilda fallen. Som sagt får utredningen pröva detta, och därför bör den vara förutsättningslös så att den kan ta upp alla de här aspekterna.

Jag hoppas att detta kan tillfredsställa även herr Fagerlund i det här sammanhanget. Den jämförelse mellan utgående ersättning från sjukförsäkringen och utgående ersättning från arbetslöshetskassorna som LO och TCO gör i sin skrivelse till departementet den 18 februari visar med all önskvärd tydlighet, att arbetslöshetsersättningen för stora grupper icke utgör det tillfredsställande skydd som man kan begära. Mot den bakgrunden är det angeläget, menar vi, att så snart som möjligt få fram förslag till en allmän försäkring som kan klara av bristerna i det nuvarande systemet. Som tidigare nämnts är det glädjande med den nya syn på dessa frågor som socialdemokraterna nu tycks ha. Det är klart att även jag i detta sammanhang gärna vill ge ett erkännande åt TCO för den opinionsbildan de insats man gjort i de här frågorna, alltsedan man i sitt arbetsmarknadspolitiska program anslöt sig till den obligatoriska lösningen. Mot denna bakgrund har det alltså varit naturligt för oss i folkpartiet att kräva att riksdagen nu fattar ett principbeslut om införande av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Detta ingår ju som ett krav i vår arbetslöshetsförsäkringsmotion till årets riksdag, och från folkpartiets sida är vi glada över att centerpartiet och moderata samlingspartiet nu också ställt upp bakom detta vårt krav och på det sättet möjliggjort för utskottsmajoriteten att i utskottsskrivningen hemställa att riksdagen fattar ett sådant beslut. Herr Fagerlund sade i sitt anförande att han inte vill vara med om ett sådant principbeslut. Hans argumentation gick ut på att eftersom man 1946 hade tagit ett principbeslut i sjukförsäkringsfrågan, som det sedan dröjde många år innan den blev genomförd, så bör man inte ta ett principbeslut i dag i den här frågan. Jag tyckte att hans argumentation pekade precis i motsatt riktning. Jag märkte hur klart principbeslutet från 1946 hade framstått för herr Fagerlund i den fortsatta behandlingen av sjukförsäkringsfrågan. Därför är det rimligt att utifrån hans argumentering kräva att vi i dag får ett principbeslut. Däremot blev jag något mera betänksam när herr Fagerlund i ett senare inlägg sade att eftersom man inte vet hur kostnaderna skall klaras, så vill han inte vara med om något principuttalande. Då blev jag verkligen orolig, för då måste jag fråga mig om man bland socialdemokraterna hyser tveksamhet till att vi över huvud taget skall införa en allmän försäkring. Kan man inte vara säker på att socialdemokraterna skall stå fast vid förslaget? Svävar man på målet? Är det biskop Brasks penna som har varit framme och skrivit: ”Till detta är jag nödd och tvungen”? Jag vill verkligen inte tro det. Följer riksdagen utskottets hemställan på den här punkten, är jag övertygad om att vi mycket snart kommer att få den värdefulla reform som en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring innebär. Därför ber jag att få yrka bifall till inrikesutskottets skrivning och hemställan under punkten 2. Fru talman! Låt mig bara med några ord beröra ett par andra frågor i betänkandet. Det gäller först reservationen 7 angående höjning av det särskilda utbildningsbidraget. Den s.k. femkronan är, som det står skrivet både i reservationen och i vår motion, avsedd att stimulera till anställning av kvinnor och ungdomar. Som det har sagts här förut utgår bidraget med villkor att den nyanställde ges utbildning inom företaget under minst sex månader. Här har också framhållits att det har blivit en väsentligt ökad tillströmning. Omkring 9 600 personer har nu påbörjat utbildning med stöd av femkronan. Men trots detta är sysselsättningsläget för kvinnor under 25 år och för ungdomar icke tillfredsställande. Trots den minskning av arbetslösheten som vi glädjande nog kunnat konstatera ligger arbetslösheten för de här nämnda grupperna på en oförändrat hög nivå. Därför är det angeläget att förstärka insatserna för just de här grupperna, och en sådan möjlighet finns uppenbarligen, om man höjer bidraget från nuvarande 5 kronor till 8 kronor. Jag ber fördenskull att få yrka bifall till reservationen 7. När det slutligen gäller reservationen 9 kan jag, fru talman, nöja mig med att yrka bifall till denna. Herr Johanssons i Simrishamn anförande gav väl på de här punkterna icke särskilt mycket nytt. Det gör kanske inte heller vad jag har att säga, beroende på att det här gäller ståndpunkter som vi har intagit under några år, och jag tror att jag har både fru talmannens och kammarens försåtelse om jag utan ytterligare argumentation för dessa våra krav yrkar bifall till reservationen 9.

Fru talman! Jag skall börja mitt anförande med att tacka företrädarna för de tre borgerliga partierna för deras välk omsthälsningar till de två nya statsråden — till Anna-Greta Leijon och mig själv. Jag läser däri in en önskan om att vi länge måtte leva och uppehålla våra poster. Jag hoppas att de skall bli sannspådda och att önskningarna skall verka i den riktningen — så entusiastiska lät ju deras välkomstord!

Innan jag besvarar de två interpellationer som står på dagordningen vill jag med ett par ord kommentera det som har sagts här, och jag börjar med utskottets värderade ordförande herr Eriksson i Arvika, som var utomordentligt glad över att, som han säger, regeringen har ändrat ståndpunkt. Man är nu, menade herr Eriksson, beredd att tillsätta en sysselsättningsutredning och därmed tillmötesgå ett gammalt krav från folkpartiet, och man är också beredd att tillsätta en utredning om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Herr Eriksson uttalade sig på det sättet, att han var glad över att man har visat att ”man är karl”. Man kanske skall vara litet försiktig med det sättet att uttrycka sig, herr Eriksson, i våra dagar! Emellertid har jag ju under de senaste månaderna suttit och pysslat med de här direktiven till sysselsättningsutredningen, och jag kan tala om för herr Eriksson och många andra att det har inte varit någon obehaglig uppgift — det har inte på något sätt varit motbjudande. Den som läser direktiven till sysselsättningsutredningen skall nämligen finna att det går en klar linje tillbaka till 1930-talet, 1940-talet och 1950-talet. De är en fortsättning av socialdemokratisk trygghetspolitik för att skapa sysselsättning och trygghet i arbetet. Om de sedan råkar stämma överens med vad folkpartiet önskar, så blir direktiven inte på något sätt sämre för den sakens skull. Jag läser inte heller ut av direktiven att vi varit ogenerösa mot några andra partier. Vi har försökt, så långt det varit möjligt, att återge något av den diskussion som har förts i vårt samhälle om de här frågorna. På många punkter kan jag ge herr Eriksson i Arvika rätt när han säger att man inte bör ge intrycket att vi nu skall ”skapa arbetstillfällen” inom den offentliga sektorn. Man skall naturligtvis ställa sig frågan: Vilket behov finns det inom näringslivet, inom industrin och inom den offentliga sektorn? Det är det behovet som skall tillgodoses. Och det är för att skapa ekonomiska resurser för att tillgodose det behovet som vi behöver en utredning. Likaså behövs det väldigt mycket pengar, det är riktigt. Jag hoppas också att vi, när vi kommer ett stycke på väg med utredningen, får alla deltagande partier att bekänna färg. Vi kan nämligen inte nöja oss med högtidliga deklarationer i detta fall, utan här måste vi skaffa fram resurser! Sedan har det här diskuterats vem som först krävde en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, och där är jag kanske i viss mån vittnesgill eftersom jag har lett de utredningar vi haft på detta område under de senaste tio åren. Men jag undrar om människor i allmänhet är så särskilt intresserade av vem som var först. Jag tror snarare att man betraktar politikernas käbbel om vem som kom med krav 1962, 1963 eller 1964 som ganska ointressant. Som förutvarande idrottsminister tycker jag det är ungefär samma förhållande här som med en fotbollsmatch: det är målen som räknas. Har man inte gjort några mål, så har man inte uträttat någonting. Och jag menar att det egentligen var fackföreningarna som gjorde målen, eftersom de bildade erkända arbetslöshetskassor på 1930-talet. De var alltså först. De gjorde målen. Och det är det som räknas även i detta fall. Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag säga att han tydligen inte har läst direktiven särskilt grundligt. Man kan nämligen inte ur dem utläsa någon ödestro att tillverkningsindustrin i framtiden inte skulle ge sysselsättning. Vi har där satt ambitionerna mycket högt. Vi tror att det är möjligt att bevara sysselsättningen inom industrin — och det är mycket högt ställda ambitioner! Vid alla nya, moderna industrier ökar som bekant produktionen, men allt färre människor framställer den allt större varumängden. Det ger alltså inte någon ökad sysselsättning men väl en starkt ökad produktion. Jag brukar i sådana här sammanhang ta jordbruket som exempel. Det var inte så många år sedan som jordbruket sysselsatte ungefär 80 procent av svenska folket, och de människorna producerade knappt vad vi behövde. Nu har antalet sysselsatta inom jordbruket krympt till 5 procent, men produktionen har sannerligen inte minskat. Utvecklingen har varit densamma inom industrin. Men naturligtvis måste vi här i landet ha en tillverkningsindustri, och det ingår också som ett led i näringsoch sysselsättningspolitiken. Sedan var också herr Nilsson i Tvärålund litet kritisk mot direktiven och sade att han inte där fann några lösningar på problemen. Men utredningsdirektiv innehåller inga lösningar. De pekar bara på problemen. Om de också innehöll lösningar behövde vi ju inte utreda någonting. Då kunde vi bara slå till. Det är sålunda alldeles riktigt att direktiven har den begränsningen att de inte ger några problemlösningar; det får utredningen försöka komma fram till. Härefter vill jag också något kommentera herr Nordgrens anförande. Han vidhåller att vi fortfarande har en betydande arbetslöshet. Inom parentes kan jag säga att alla talare hittills har nämnt arbetslöshetssiffran, ungefär 66 000, men ingen har nämnt någonting om antalet lediga platser, som är 42 000. Och det var länge sedan vi hade så många lediga platser! Den saken hör också till bilden, om man vill göra den fullständig. Herr Nordgren sade att arbetslösheten beror på att vi inte har velat stimulera ekonomin generellt. Men alla anföranden bör ha gjort klart för oss att den arbetslöshet vi har är begränsad till vissa regioner och grupper, och då hjälper det ju inte med någon generell stimulans. Då är det riktade åtgärder som måste till. Och där har utskottet glädjande nog ställt sig bakom praktiskt taget allt vad regeringen har föreslagit. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen anförde herr Nordgren att vårt nuvarande system har betydande brister. Huvudpunkten i herr Nordgrens anförande var att företagarna skulle komma med i arbetslöshetsförsäkringen på samma villkor som andra. Han menade att ekonomiskt skydd vid arbetslöshet skulle jämställas med ekonomiskt skydd vid sjukdom. Jag vill först betyga att herr Nordgren och jag hade ett angenämt samarbete i utredningarna. Nu hoppas jag att herr Nordgren minns hur oerhört svårt vi fann att det var att klara ut när en företagare är arbetslös. När en företagare är sjuk är det inte så svårt att reda ut — då har han läkarintyg och kan inte gå till knoget. Men när är en hantverkare, en liten företagare, arbetslös? Det är ett svårt problem. Det finns vissa grupper av företagare som har bildat kassor, bl.a. fiskare. Man har då fått bestämma sig för att vissa omständigheter som inträffar i en fiskares liv berättigar till arbetslöshetsersättning. Men det är mycket svårt att göra när det gäller andra grupper, och för den utredning som vi skall tillsätta och som skall utreda en allmän arbetslöshetsförsäkring kommer det att bli mycket svårt att lösa problemen med företagarna. Jag vill gärna säga några ord om arbetslöshetsförsäk ringen. Jag tycker att den rimliga utgångspunkten i dessa diskussioner är att ställa sig frågan: Vilka brister finns fortfarande kvar i det nuvarande systemet? De brister som finns kände vi alla till när vi i fjol fattade beslut om det här systemet. Vi visste hur stor ersättning man kunde få från arbetslöshetskassan, herr Ekinge. Det var ingen hemlighet. Vi visste alltså hur långt vi orkade gå i den etappen. Svaret på frågan, vilka brister som finns kvar i systemet, blir avgörande för det fortsatta reformarbetet. Varje påstående om att vi från socialdemokratiskt håll inte vill avhjälpa bristerna i det sociala försäkringssystemet är en förolämpning. Jag har själv ett stort ansvar för den nuvarande utformningen av det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet, ett ansvar som jag delar med herrar Nordgren, Elmstedt och flera andra i denna kammare och med företrädare för de fackliga organisationerna. Den första utredningen — den som herr Nilsson i Tvärålund bl.a. talade om — framlade ett betänkande 1963. I den deltog herr Fälldin som mycket framstående ledamot — man såg att han var på väg uppåt. Denna utredning hade inte till uppgift att utreda frågan om en obligatorisk försäkring. Vi hade till uppgift att förbättra villkoren i de dåvarande frivilliga försäkringarna och försöka få till stånd en utjämning i avgiftssystemet. När vi var färdiga med den utredningen reserverade sig herr Fälldin och uttalade att man borde ha en obligatorisk försäkring — det är riktigt. I den senaste utredningen, KSA-utredningen, var ambitionerna att få fram ett system som gav ett grundskydd åt alla. Och det lyckades utredningen med. Det är klart att man kan diskutera storleken av grundskyddet; är 35 kronor rimligt? Det är klart att man kan diskutera förutsättningarna för detta grundskydd, och det skall man självfallet göra. Riksdagen fattade alltså beslut om att ge ett grundskydd åt alla människor här i landet som blir arbetslösa. Samtidigt förbättrade vi avsevärt den frivilliga försäkringen både i fråga om ersättningens storlek och i fråga om ersättningstidens längd. Det har medfört att den friviiliga försäkringen utvecklats mycket positivt och fått många nya medlemmar. 2,5 miljoner människor har frivilligt anslutit sig till denna försäkring. Det är emellertid ingen hundraprocentig anslutning. Den svarar mot anslutningen inom de fackliga organisationerna, som inte heller är hundraprocentig. Av de siffror som arbetskraftsundersökningen redovisat framgår att 4 miljoner människor ingår i arbetskraften. Man kan alltså utgå från att 1,5 miljoner inte är arbetslöshetsförsäkrade. De är emellertid tillförsäkrade grundskyddet. Det är intressant att se att exakt 4 miljoner människor är anslutna till sjukpenningförsäkringen, som alla vill likna vid och jämföra med arbetslöshetsförsäkringen. Om man nu inför en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tar med alla som ingår i arbetskraften får man alltså exakt samma effektivitet som sjukförsäkringen erbjuder medborgarna. När man jämför sjukförsäkringens skydd och det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet skall man komma ihåg att den lägsta sjukpenningen på elva kronor om dagen — även om den betalas ut sju dagar i veckan — ger ett väsentligt lägre grundskydd än det vi har erbjudit vid arbetslöshet. Men det är obestridligt att en del förvärvsarbetande, som inte tillhör den frivilliga kassan och som är tillförsäkrade allenast grundskyddet på 35 kronor, inte får tillfredsställande kompensation. Om vi nu gör försäkringen obligatorisk kommer alla med, och det är målet för den utredning som vi hade för avsikt att tillsätta. Den beställning som nu görs skall innebära att utredningsresultatet kan överföras till ett regeringsförslag om obligatorisk försäkring, som när det gäller anslutningen blir lika effektiv som sjukförsäkringen. Sedan är det riktigt, såsom anförts från LO, TCO och även SACO, att den högsta ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen ger lägre kompensation än den högsta ersättningen från sjukförsäkringen. Den andra uppgiften för utredningen är att klara ut det, och det förslag vi skall utarbeta skall bygga därpå. Vad är det då för personer som inte kommer med i en obligatorisk försäkring av denna typ och som vi alla vill skall ha ett grundskydd? Vi har 280 000 studerande, men de är tillförsäkrade grundskyddet på 35 kronor efter en viss kvalifikationstid. Man kan diskutera om det beloppet är tillräckligt, men dessa finns ändå med. Det stora problemet är faktiskt de som är hemarbetande i eget hushåll. Det rör sig om 740 000 personer — normalt kvinnor och ytterst få män. Hur behandlar vi dem i sjukförsäkringen? Vilket ekonomiskt skydd är de tillförsäkrade vid sjukdom? Jo, de har en liten grundsjukpenning som inte är motiverad av inkomstbortfall utan av de utgiftsökningar som uppstår i hemmet genom att den hemarbetande inte kan utföra sitt hemarbete. Även de är givetvis i princip tillförsäkrade grundskyddet på 35 kronor om de går ut i arbete och om de uppfyller vissa krav. Jag anser att man skall göra bilden fullständig när man säger sig kräva samma skydd åt de arbetslösa som åt de sjuka när det gäller ekonomisk trygghet. Man får ett felaktigt intryck av de anföranden som hållits här, nämligen att de nytillträdande på arbetsmarknaden skulle sakna skydd och att det är för deras skull som vi måste ha en allmän försäkring. Det skyddet gav riksdagen genom sitt beslut förra året. Det kan göras effektivare, men det är en teknisk fråga. Sammanfattningsvis: Den utredning som vi avser att tillsätta skall lägga fram ett förslag om en obligatorisk försäkring. Ett principbeslut i dag gör varken till eller från i den frågan. Jag har väldigt svårt att förstå hur man skall sälja det principbeslutet. Folk frågar: Vad får jag i ersättning? — Du får en rimlig ersättning. — Hur hög är den? — Ja, det får du avgöra själv. — Och när skall den införas? — Den skall införas så småningom. Den som gör gällande att de som står för att vi skall ta ett principbeslut i dag är mera progressiva i socialpolitiskt hänseende talar inte sanning. Det är klart att vi gör den utredning som riksdagen beslutar, men alldeles oberoende av det kommer det fram ett förslag om en obligatorisk försäkring. Och det är först den riksdag som får detta förslag som bestämmer hur försäkringen skall se ut i detalj. Det kan vi inte bestämma i dag. Jag har velat någorlunda utförligt beskriva hur vi ser på denna fråga. Det är ingen omvändning under galgen. Vi har tagit steg efter steg för att förbättra det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet. Det är inte märkvärdigare än vad som hänt på alla andra områden, där vi undan för undan har ökat tryggheten för medborgarna i vårt land. Så, fru talman, till interpellationerna.

Herr Lövenborg har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta i syfte att skapa full sysselsättning och regional balans i Norrbotten som helhet. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Allmänna konjunkturstimulerande åtgärder beslutades i höstas av riksdagen. I förra veckan fattades beslut om ytterligare insatser. Dessa åtgärder liksom avtalsuppgörelserna tillför konsumenterna ökad köpkraft. Efterfrågan på varor kan väntas stiga och därigenom öka sysselsättningen. Även inom tjänstesektorn sker en expansion. Läget på arbetsmarknaden har också allmänt förbättrats, vilket bl.a. framgår av den senaste arbetskraftsundersökningen, som visar att antalet arbetslösa enligt denna statistik har minskat med 25 000 mellan februari i fjol och februari i år. Antalet vid arbetsförmedlingarna anmälda lediga platser är nu i mars ca 41 000, vilket är en ökning med 14 000 sedan i mars i fjol. Antalet arbetslösa uppgår till 65 900, vilket innebär en minskning med 11 500 sedan förra året. Den förbättrade sysselsättningssituationen är allmän. Den berör också de delar av landet och de kategorier av arbetssökande, som behandlas i de båda interpellationerna. Behovet av ytterligare insatser kommer att noggrant bevakas. De problem som herr Lövenborg fäster uppmärksamhet på i sin interpellation är karakteristiska för stora delar av skogslänen. Regionalpolitiken har i stort sett gett goda resultat i stödområdet. Vi har fått i gång en utbyggnad utefter kusten och i vissa större orter längre in i landet. Däremot har utflyttningen i allmänhet fortsatt från flera av inlandskommunerna, till vilka jag då räknar kommunerna i Tornedalen. Det finns — såsom också antyds i interpellationen — ett samband mellan den olikartade utvecklingen i skilda regioner. Utbyggnaden av NJA i Luleå medför inflyttning dit från bl.a. länets glesbygdskommuner. Jag är emellertid övertygad om att länets befolkning föredrar en sådan omställning framför en mera långväga flyttning till de södra delarna av landet. Vi måste nu i hög grad inrikta våra insatser på inlandskommunerna. Den revision av medlen i den regionalpolitiska stödverksamheten som genomfördes vid fjolårets riksdag innebär också att förutsättningarna förbättrats när det gäller att stimulera företag att etablera sig eller bygga ut verksamheten i inlandskommunerna. Jag förutsätter att länsstyrelser och kommuner i den nu pågående länsplanering 1974 aktualiserar de ytterligare åtgärder som kan behövas för att lösa föreliggande problem. Fru Marklund nämner i sin interpellation särskilt kvinnor och ungdom. I det betänkande från inrikesutskottet som behandlas i dag här i kammaren fästes stor uppmärksamhet just vid dessa grupper. De föreslagna åtgärderna i fråga om ytterligare utbyggnad av arbetsförmedling och arbetsmarknadsutbildning är av den allra största betydelse för alla arbetstagare men i synnerhet för kvinnor och ungdom. Jag vill också erinra om den föreslagna skyldigheten för företag som får lokaliseringsstöd att anställa både män och kvinnor. Båda interpellanterna har tagit upp inte bara dagsaktuella frågor utan även mera långsiktiga aspekter på utvecklingen. Jag vill särskilt understryka denna sida av saken. Det krävs en större planmässighet än tidigare för att klara såväl full sysselsättning som den vidare målsättningen arbete åt alla. Regeringen kommer därför i morgondagens konselj att fastställa direktiven till den parlamentariska sysselsättningsutredningen, vars tillsättande tidigare har aviserats. Utredningen skall ha till uppgift att ge regering, riksdag, politiska partier, fackliga organisationer och andra underlag för ställningstaganden till de långsiktiga insatserna på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag får tacka för arbetsmarknadsministerns svar på min interpellation. Regeringens syn på arbetslöshetens utveckling är koncentrerad till de kortsiktiga förändringarna. Om arbetslösheten minskar från ett år till ett annat, från februari 1973 till februari 1974, kan den utvecklingen ses som en utveckling i rätt riktning om man begränsar sig till detta tidsperspektiv. Men ser vi siffrorna på något längre sikt är inte heller februarisiffrorna för 1974 särskilt uppmuntrande. AMS publicerar i sin arbetsmarknadsstatistik arbetslöshetssiffrorna från 1957. Faktiskt har februariarbetslösheten bara två år, 1972 och 1973, varit större än vad februariarbetslösheten är i år. Beräknar vi arbetslöshetens trendmässiga utveckling, vilket jag har valt att göra med femårsmedeltal, kommer vi fram till en ganska mörk bild av läget.

Visserligen kan en förbättrad förmedlingsverksamhet här spela en roll för hur siffrorna ser ut. Men ingen kan väl påstå att ökningen skulle bero enbart på förbättrad arbetsförmedling — det vore att vara väl cynisk mot de allt fler arbetarfamiljer och arbetare som drabbas av arbetslöshet. Regeringens talesmän brukar hävda att antalet människor i arbete har ökat och att arbetslösheten skulle vara en statistisk villa. Detta är inte riktigt. I utredningen Orter i regional samverkan, SOU 1974:1 återger man ett diagram som visar antalet arbetslösa i procent av arbetskraften. Diagrammet är konstruerat så att den långsiktiga trenden framträder. Antalet arbetslösa som procentandel av arbetskraften har enligt detta diagram ökat. Arbetslöshetens ökning har ägt rum trots att statens insatser för att minska siffrorna ökat och trots att antalet människor som satts i sysselsättning genom särskilda arbetsmarknadsåtgärder ökat. Antalet personer i arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten, arkivarbeten, i skyddad och halvskyddad sysselsättning har i årsgenomsnitt mer än tredubblats från fyraårsperioden 1962-1965 till fyraårsperioden 1970-1973. Siffrorna är 27 500 respektive 90 300. De personer som dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder gäller är inte arbetslösa i formell mening, och de gör många gånger ett nyttigt arbete. Men det avgörande vid en bedömning av ekonomins utveckling är att de arbetar utanför den ordinarie arbetsmarknaden, att de är utslagna ur kapitalismens näringsliv eller att de där inte kan beredas arbete. Dessa siffror hör också till bilden och accentuerar ytterligare arbetslöshetens ökning. Härtill kommer det stora antal människor som inte anmäler sig till arbetsförmedlingarna, de som tvingas arbeta deltid av s.k. arbetsmarknadsskäl osv. Summan av det hela blir att arbetslösheten på sikt ökar. Arbetsmarknadsministerns interpellationssvar måste därför betecknas som överoptimistiskt eller skönmålande. Statsrådets tal om att läget på arbetsmarknaden allmänt förbättrats gäller bara en kortsiktig förändring som sannolikt kommer att visa sig tillfällig. Den ensidiga koncentrationen på kortsiktiga förändringar medför en ekonomisk politik därefter. Hela arbetslöshetsproblematiken har rutinmässigt behandlats som tillfälliga konjunkturproblem. Man har inte brytt sig särskilt mycket om arbetslöshetens orsaker — och när man någon gång gett sig in på dem har man inskränkt sig till kortsiktiga, tillfälliga och konjunkturella orsaker — och man har heller inte fört en politik som angripit arbetslöshetens orsaker. Företrädare för vänsterpartiet kommunisterna har vid många tillfällen från denna talarstol redovisat orsakerna till den allt större arbetslösheten. Kapitalismens ekonomi, som styrs av arbetsköparnas profitjakt, alstrar regelbundet överproduktionskriser. Samtidigt sker en kapitalanhopning så att arbetskraften i ökad utsträckning ersätts med maskiner. Det har krävts en ökande statsbudget, ökade arbetsmarknadspolitiska och finanspolitiska insatser från statsmaktens sida för att skyla och dämpa denna utveckling. Men statens och kommunernas expansion kostar också pengar, och de orkar inte med den hur långt som helst. Vi har därför nu kommit till en punkt i utvecklingen då statens insatser för att stärka det kapitalistiska sytemet inte längre är tillräckliga för att skjuta upp systemets motsättningar och dölja dess allmänna kristendenser. Vi står i vad som tycks vara början till en allmän kris och nedgång för det kapitalistiska systemet i ekonomisk mening. Statsrådet går inte alls in på arbetslöshetens orsaker i sitt svar till mig. När det gäller de långsiktiga spörsmålen hänvisar han till den utredning som skall tillsättas. Det är bra att en utredning om arbetslösheten kommer till stånd. Det ligger helt i linje med vad vårt parti länge har krävt. Det är i detta sammanhang dock anmärkningsvärt att inrikesutskottet i det betänkande som vi i dag behandlar avvisar vad vänsterpartiet kommunisterna har pekat på i sin motion, nämligen att riktlinjerna för den framtida sysselsättningspolitiken måste vara långsiktiga åtgärder. Den framtida sysselsättningspolitiken bör ha som grund ett program för nya statliga industrier. Den bör ha som uppgift att tillförsäkra alla full och effektiv sysselsättning. Den bör avskaffa den regionala obalansen och ha som mål att åstadkomma heltidsarbeten åt alla kvinnor. Den bör vidare ta upp trafiksektorn, en gradvis övergång till mindre energikrävande industristruktur liksom nationaliseringen av de privata kreditinstituten och en statlig kontroll över kapitalrörelserna mellan Sverige och utlandet. Detta är delar av vad den framtida sysselsättningspolitiken bör innehålla. Det bör också ingå i riktlinjerna för sysselsättningsutredningens arbete. Den framtida sysselsättningspolitiken skall enligt arbetsmarknadsministern utgöra en fortsättning av den socialdemokratiska trygghetspolitiken. Enligt min mening vore det betydligt bättre om den kom att innebära åtskilligt mer än så i riktning mot en socialistisk sysselsättningspolitik. Men att man i ett interpellationssvar om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att nedbringa arbetslösheten och säkra meningsfullt arbete åt alla bara hänvisar till en sysselsättningsutredning är väl ändå en aning magert. Det skulle kunna tolkas som om regeringen inte har någon egen, bestämd linje och mening om den långsiktiga sysselsättnings politiken. Det är dessutom att i denna debatt försöka göra det litet extra lätt för sig. Statsrådet gör också problemen lätta för sig när han — mycket allmänt och summariskt — hänvisar till de efterfrågestimulerande faktorer som har tillkommit genom de särskilda stimulansåtgärderna och genom avtalsuppgörelserna. För det första måste betonas att en hänvisning till de olika tillfälliga stimulansåtgärderna har ganska litet att göra med sysselsättningsfrågan på längre sikt — och det är ju den som vi diskuterar. För det andra hänvisar statsrådet på denna punkt bara till åtgärder som ju ganska regelbundet brukar vidtas under vinterhalvåret. De färska stimulansåtgärderna består för övrigt i hög grad av den tillfälliga momssänkningen, och i det stycket upphör ju deras verkan den dag i höst när momsen med gemensamma ansträngningar från regeringspartiet och de borgerliga skall höjas igen.

Bägge dessa faktorer ökar efterfrågan på den nationella marknaden. Det är emellertid svårt att förstå att årets statsverksproposition skulle innebära någon stimulanseffekt. Det beräknade utfallet av 1973 75 rör det sig bara om 6,6 miljarder kronor. Inte leder väl det till ökad stimulans. Budgetens verkan på efterfrågeökningen måste ju i stället minska jämfört med det budgetår som håller på att gå ut. Det kan för övrigt noteras att årets statsverksproposition inte redovisar någon relativ ökning av anslagen för arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik i förhållande till andra anslag. Någon omfördelning inom budgeten till arbetsmarknadspolitikens förmån tycks inte heller komma att ske. För det fjärde är det en smula förbluffande att statsrådet hänvisar till årets löneuppgörelser som någon speciellt efterfrågestimulerande faktor. För de tunga och mest talrika grupperna på arbetsmarknaden är det — med avseende på de generella löneökningarna — faktiskt den sämsta uppgörelse de fått på många år. Eftersom löneökningen kan väntas bli mindre än prisökningen, är det svårt att förstå hur en uppgörelse av detta slag skulle betyda ökad avsättning av varor inom landet. Det är i bästa fall fråga om en viss anpassning uppåt av de nominella lönebeloppen och ingen ökning i den effektiva efterfrågan. Statsrådets allmänna hänvisningar innehåller typiskt nog inget försök att analysera och värdera dessa förhållanden. Hans svar ger därför inte mycket, vare sig för den kortsiktiga eller — ännu mindre förstås — för den långsiktiga diskussionen om sysselsättningen. Fru talman! Det går inte att inom ramen för det kapitalistiska systemet lösa sysselsättningsfrågorna. I stället skapas ju arbetslöshet av detta system. Men bestämda krav på den framtida sysselsättningspolitiken måste ställas — krav som, om de genomfördes, skulle minska kapitalägarnas makt och ge möjlighet till en styrning av produktionen efter samhälleliga målsättningar. Riktlinjerna för en sådan politik har redovisats i vänsterpartiet kommunisternas motioner 887 och 1553 till årets riksdag, och dem har jag försökt sammanfatta i det föregående. De återfinns i reservationen 1 av herr Lorentzon till inrikesutskottets betänkande. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! I dag har regeringen lagt fram propositionen om Stålverk 80 i anslutning till Norrbottens Järnverk i Luleå. Min interpellation har utgått från detta faktum, och svaret kretsar i viss mån kring den här lyckliga tilldragelsen. Jag vill i sammanhanget deklarera min tillfredsställelse över de planer som skisserats när det gäller expansionen vid Norrbottens Järnverk. Den kommer att ge arbete åt minst 2 300 personer i den direkta produktionen plus de arbetstillfällen som kommer till inom servicenäringarna. Det är en stor sak som nu äntligen sker, och det är en seger för en stark och aktiv folkopinion. Jag skulle i det här sammanhanget, herr statsråd, visserligen kunna göra en tillbakablick som också kunde formas till en anklagelseakt mot den socialdemokratiska regeringens tidigre försyndelser när det gäller NJA, som för länge sedan borde ha fått resurser för en rejäl expansion. Hade det skett, så hade man inte givit de borgerliga kritikerna möjlighet att år efter år suga på karamellen om NJA:s bristande lönsamhet, utan då hade företaget för länge sedan varit både lönsamt och konkurrenskraftigt. Jag skall emellertid avstå från den kritiska granskningen och i stället säga att det regeringen nu förbereder är värt ett erkännande. Vi tar det som en stor seger i kampen för Norrbotten och för den folkopinion som så länge har slagits för att de norrbottniska resurserna skall utnyttjas på ett annat sätt än genom ohämmad råvaruexport. Det är en seger — det vill jag notera — också för vårt parti, därför att nu förverkligas viktiga krav som vi länge har fört fram i vår politiska verksamhet. Men ännu är problemen stora, och det kommer de att förbli också efter det här projektets igångsättning. De kommer inte att kunna lösas enbart genom denna satsning, men jag betraktar den som ett betydande steg på vägen till att förvandla Norrbotten till vad jag vill kalla det verkliga Järnbäraland, ett steg på vägen för att få slut på hämningslös råvaruexport och rovbrytning. I detta sammanhang ser man hur storfinans och borgerliga kretsar formerar sig till strid för att förhindra tillkomsten av stålverket. Men lika energiskt som vi har slagits för ökad järnförädling lika energiskt kommer vi att bekämpa de krafter som nu gått till motoffensiv för att försöka hindra uppförandet av Stålverk 80. Det som nu sker vid NJA och som ligger som förslag i propositionen och som är utgångspunkten för min interpellation ställer vi självfallet inte i motsättning till det övriga länets intressen. Tvärtom ser vi det som en utgångspunkt för det som måste ske när det gäller Norrbotten och övriga undersysselsatta områden i vårt land, nämligen ett planmässigt statligt industriuppbygge. Men Norrbotten är stort. Populärt brukar det sägas att det är en fjärdedel av den svenska kartan. Det är ett väldigt område. Lika bestämt som vi vänt oss mot den kapitalistiskt styrda koncentrationsprocessen som lagt stora delar av vårt län öde och som inneburit tvångsförflyttning för tusentals norrbottningar till södra Sverige, lika bestämt vänder vi oss mot en rigorös koncentrationsprocess inom länet. Vi kräver alltså regional balans i landet som helhet, men vi kräver också regional balans i det län som utgör en fjärdedel av kartan. I svaret till mig säger arbetsmarknadsministern att utbyggnaden i Luleå medför inflyttning dit från bl.a. länets glesbygdskommuner. ”Jag är”, fortsätter han, ”emellertid övertygad om att länets befolkning föredrar en sådan omställning framför en mera långväga flyttning till de södra delarna av landet.” Det är klart att detta är en sanning som alltid kan sägas. Av två onda ting väljer man det minst onda. Om en tornedaling eller en arjeplogsbo får välja mellan att flytta till Volvos baracker i Göteborg eller ta jobb vid Norrbottens Järnverk i Luleå, tror också jag att de flesta väljer Luleå. Men även det är en bitter brygd att tömma för människor som måste rycka upp sina bopålar och lämna det de har kärt bakom sig. Vi vill inte att frågan skall ställas på det sättet. Vi skall satsa all vår kraft på att expansionen vid Norrbottens Järnverk skall komma till stånd, men denna utbyggnad får inte ske på ett sådant sätt att det övriga länet drabbas av än större svårigheter. Jag vill se expansionen vid NJA som någonting positivt, som stärker det statliga företaget, som ger möjligheter att erbjuda arbete för kvinnor och ungdom som går utan arbete i Luleåregionen och som också ger en chans för de många tvångsförflyttade norrbottningarna att återvända till hemlänet. Vi har delar av Norrbotten — det påpekar jag i interpellationen — som inte kommer att hjälpas av det som nu sker i Luleå, som redan nu kämpar för livet, som redan har fått ett befolkningstal som har passerat den undre gränsen för att kunna behålla en normal samhällsservice. Tar man inte med detta i bilden redan vid planeringen, kan det glädjande som skall ske i Luleå bli en kvarnsten om halsen för andra kommuner i Norrbotten. Jag har nämnt Tornedalen, jag har nämnt inlandskommunerna. Man hade kunnat lägga till östra Norrbotten; alla kommunerna har samma problem. I svaret säger emellertid arbetsmarknadsministern att man i hög grad kommer att inrikta sina insatser på inlandskommunerna, och dit räknar han då också Tornedalen. Jag hoppas verkligen att så också blir fallet för det är i elfte timmen. Det är 20 år sedan man lade fram Tornedalsutredningen. Det har funnits utredningar som har handlat om inlandskommunerna, Jokkmokk, Arvidsjaur, Arjeplog. Det har gett arbete kanske framför allt åt en massa utredare, men det har inte stoppat den negativa utvecklingen i dessa områden. Den Tornedalsutredning jag nämnde torde nu ha fallit i glömska. Pajala kommun är ett belysande exempel på utvecklingen. För tio år sedan hade man i denna stora kommun som kunde rymma hela Storstockholm drygt 14 000 invånare. Nu är Pajala kommun nere i 10 000 invånare, och den utvecklingen har inte stoppats, utan från kommunalt håll befarar man att den kan komma att ytterligare intensifieras om det inte mycket snart kommer fram rejäla insatser. Glädjen över expansionen i Luleåområdet blandas med oro över att det nu kan komma att bli ändå större fart över Jag skall inte ödsla tid med någon omständlig sifferexercis, men lika deprimerande är utvecklingen i inlandskommunerna, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Tornedalen, i övrigt hela nordöstra Norrbotten. Det handlar om att många tusen nya arbetstillfällen måste skapas utöver de som nu förbereds och utöver det som man avser skall ske i Luleå. Stålverket i Luleå skall ge ett par tusen nya arbetstillfällen, men verkligheten säger att man enbart i Norrbotten måste skapa minst 35 000 nya jobb om man med rätta skall kunna tala om full sysselsättning. Huvuddelen av dessa 35 000 nya arbetstillfällen bör, enligt mitt sätt att se, skapas i de länsregioner som nu inte får den stora satsning som regeringen föreslår. Det måste ske i Tornedalen, i östra Norrbotten och inlandskommunerna — kort sagt i de regioner som hittills legat på sidan om de stora satsningarna, de kommuner som bara har fått bevittna hur befolkningstalet sjunkit, förgubbningen fortskridit och de öde gårdarna blivit fler och fler. Vi är sammanfattningsvis för NJA:s komplettering med stålverket, men vi vill inte se hur en del av länet förvandlas till en oformlig koloss, medan övriga länsdelar får ökade svårigheter. Det är det problemet som jag har velat rikta arbetsmarknadsministerns uppmärksamhet på. Det är inte ett problem som man klarar genom kortsiktiga lösningar i form av exempelvis olika älvutbyggnader. Nu är Kalix älv i blickpunkten. Huvudargumentet har varit sysselsättningsaspekten, men det är ett dåligt argument. En utbyggnad ger ingen sysselsättning på längre sikt, det är en Döbelns medicin som ”hjälper mig i dag på mina ben” men som i morgon gör mig sjufalt värre. I den kampanj som pågår kring projektet utnyttjade man rått och hänsynslöst den s.k. energikrisen för att driva på, trots att det är klarlagt att detta mycket omfattande ingrepp kommer att ge endast ungefär en halv procent av vårt lands energibehov 1980, då älven skulle vara utbyggd. Nu använder man sysselsättningsaspekten. Vattenfall har gjort en snabbutredning som kommit fram till att det blir lönsamt att bygga ut älven. Men nu är vår vattenkraft så gott som helt utbyggd. Vi har bara några få outbyggda älvar kvar. Kalix älv är en av dessa. En stark opinion säger nej till den utbyggnaden, men jag vet också att det finns en annan opinion som säger att man skall skapa sysselsättning på det här sättet och kräver utbyggnad. Varför är det så? Varför vill människor driva fram ett beslut om älvutbyggnad, när de vet dels att det inte kommer att lösa vårt lands energibehov, dels att verkningarna för deras egen bygd blir förödande? Jo, man gör det därför att man inte har fått någonting annat, därför att man i de här regionerna brottas med verkningarna av regeringens underlåtenhetssynder, därför att desperationen växer, därför att kommunalskatterna stiger, därför att utflyttningen fortsätter och arbetslösheten är en permanent företeelse. Jag har förståelse när människor i de här bygderna säger: Bygg då ut älven! De känner sig ungefär som en drunknande som ligger i en vak och griper efter varje halmstrå. Jag måste säga att jag tycker illa om den cynism som utvecklas när nödsituationen utnyttjas. Men fick man välja, om man fick ett alternativ, om det handlade om älvutbyggnad eller industriinvesteringar — ja, då skulle valet vara lätt, också för folk som nu resonerar som så: Låt oss i herrans namn ta utbyggnaden, fast förnuftet kanske bjuder att man borde säga nej. Nej, det är inte på det sättet vi skapar den regionala balans som jag efterlyser i min interpellation. Det är inte på det sättet vi tillgodoser vårt energibehov, och det är inte på det sättet som vi avskaffar arbetslösheten i Norrbotten eller någon annanstans. I svaret antyder i alla fall Ingemund Bengtsson att han har andra tankegångar. Han säger att ”det krävs större planmässighet än tidigare för att klara såväl full sysselsättning som den vidare målsättningen arbete åt alla”. En parlamentarisk sysselsättningsutredning kommer också att tillsättas för att syssla med mera långsiktiga insatser. Riksdagen kommer snart att få ta ställning till den stora investeringen vid Norrbottens Järnverk, och jag förutsätter att beslutet blir positivt. Men det måste i sammanhanget erinras om att också järn och stål bara är en bit på vägen från malm till färdig produkt. Det gäller därför att i stor omfattning gå vidare på förädlingens väg. Den planmässighet som arbetsmarknadsministern här i en formulering efterlyser måste bl.a. innebära att det utifrån det växande NJA skapas legotillverkning i olika delar av landet. Man har redan tagit ett steg på den vägen, men det måste tas fler. Då kan NJA få en positiv effekt också för bygder som nu ligger i bakvatten. Planmässigheten måste vidare betyda att staten på bred front går in för att skapa flera nya statliga företag som också i stor utsträckning sysslar med högförädlad produktion. Vi skall veta att Norrbotten, denna fjärdedel av Sveriges karta, inte har någon verkstadsindustri av större format. Ingen maskinindustri. Där tillverkas knappast någonting i verktygsväg och inte en pryl på det elektrotekniska området. Ja, fältet där staten skulle kunna gå in som företagare är stort, och vi skall komma ihåg att det är den högförädlade produkten som ger den verkliga spridningseffekten och sysselsättningsökningen. Skall man alltså kunna åstadkomma den regionala balans som jag efterlyser i min interpellation måste man snabbt gå vidare med ett brett statligt industriprogram. Det är den logiska utvecklingen av steg som redan tagits och som förbereds. Jag hoppas att regeringen har det politiska modet att gå vidare på den vägen och att stålverket vid NJA utgör början till en statlig industriexpansion på mycket bred front såväl i Norrbotten som i andra delar av vårt land. Jag hoppas också att det är det som arbetsmarknadsministern menar när han säger att ”det krävs större planmässighet än tidigare”.

Fru talman! Statsrådet Bengtsson började sitt anförande här förut med att tacka för de välkomsthälsningar som han fick som arbetsmarknadsminister, och han redovisade två antaganden. För det första att välkomsthälsningarna inrymde en önskan att statsråden Leijon och Bengtsson skulle få leva länge, och för det andra att de skulle få behålla sina poster. Det första antagandet är helt riktigt. När arbetsmarknadsministern här säger att direktiven till sysselsättningsutredningen inte blir sämre därför att de sammanfaller med folkpartiets synpunkter skall jag vara generös och säga att jag delar helt den uppfattningen. Även om statsrådet hade sagt att direktiven blir bättre därför att man har tagit in folkpartiets synpunkter i dem, skulle jag ha hållit med om det också. I den sammanställning som herr Bengtsson gjorde, mot den bakgrund som han har och med den erfarenhet han har i denna fråga angående dem som har det mindre skyddet genom KSA-stödet, glömde han en stor grupp människor som inte är betydelselös. Han glömde de uppemot en halv miljon människor som arbetar en del av året. Vi har inte sagt att de grupper som nämnts av mig och av andra i debatten är utan skydd, men också statsrådet vet att de har problem. Jag tror att vi ändå kan vara överens om att det är riktigt att alla som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande bör komma in under samma försäkringsskydd. Statsrådet gjorde en utsuddning vad gäller skillnaden mellan majoriteten och reservanterna i utskottet genom att säga att ett principbeslut gör varken från eller till. Jag tolkar detta som en klar deklaration från statsrådet att det, oavsett hur en eventuell lottning i dag utfaller, kommer att framläggas ett förslag som gör att även vi som står för majoriteten kommer att bli tillgodosedda. Till sist påstod statsrådet att majoriteten menar att försäkringen skall genomföras så småningom. Nej, det menar vi inte. Vi säger: ”Det är angeläget att man snabbt kommer fram till en lösning av den aktuella frågan, och utskottet vill därför betona att utredningen bör arbeta skyndsamt så att förslag om en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snarast kan föreläggas riksdagen.”

Fru talman! Herr statsrådet underströk att han upplevt det som en förolämpning när någon ville ifrågasätta socialdemokratins goda vilja att förbättra människors situation. Jag vill instämma i hans uttalande på den punkten. Jag vill också säga att inga av våra demokratiska partier har anledning och rättighet att ifrågasätta varandras goda vilja när det gäller att förbättra människornas villkor. När det gäller frågan om den allmänna arbetslöshetsförsäkringen har vi ju haft olika meningar. Sedan 1963 har vår mening varit att vi behöver en allmän arbetslöshetsförsäkring. Jag vill inte förneka att LO har gjort mål på regeringen, men jag vill samtidigt hävda att det är herr Fälldin som har vunnit matchen. Jag tycker också att han som god segrare kan säga att han liksom vi andra önskar statsrådet en god hälsa i fortsättningen. Statsrådet har också haft en god hälsa, eftersom han kunnat vara med så pass länge. När det gäller vårt intryck av direktiven till sysselsättningsutredningen har statsrådet närmast bekräftat farhågorna när det gäller näringslivets möjligheter att skapa ökad sysselsättning. Det är en hög målsättning att ha oförändrat antal sysselsatta i industrin. Vi tror inom vårt parti att det är möjligt att öka sysselsättningen inom industrin. Jag åberopade tidigare siffror avseende sysselsättningen inom tillverkningsindustrin, Jag har efter mitt anförande i förmiddags fått uppgift om februarisiffrorna, som ytterligare bekräftar vad jag sade då. Antalet sysselsatta har ökat med ett par tre tusen personer. I förhållande till januari månad 1973 ökade antalet sysselsatta i gruvor och tillverkningsindustrin i januari 1974 med 53 000. Motsvarande ökning för februari var 55 000. Detta har också skett utan att regeringen egentligen särskilt har ansträngt sig. Sysselsättningspaketet från i fjol höstas var ju i första hand inriktat på den kommunala sektorn.

Fru talman! Statsrådet Bengtsson vände sig till mig och sade att vi självfallet visste vad vi beslutade förra året, vi visste vilket skydd det skulle innebära osv. Naturligtvis visste vi det. Jag är bara ledsen över att vi då inte också kunde vara överens om behovet av en översyn av de olika reglerna om förutsättningarna för att utbekomma arbetslöshetsersättning. Det tycks vi vara i dag. Det var på grundval av vetskapen om vad vi då beslutade som vi från vårt håll krävde att man skulle tillsätta en utredning om en obligatorisk allmän försäkring, men då, herr statsråd, ställde icke socialdemokraterna upp vid vår sida bakom det kravet. I dag gör man det, och det känner jag tillfredsställelse över att få säga. Jag hoppas därför att vi skall vara överens om tagen i den här frågan även i fortsättningen. Till slut vill jag också notera den icke oväsentliga nyansskillnad som fanns mellan statsrådets beskrivning av principbeslutets betydelse och herr Fagerlunds.

Fru talman! Landets arbetsmarknadsminister sökte tala sig varm för denna 35-krona som en grundtrygghet, trots att statsrådet är mycket väl medveten om att det skall betalas skatt på dessa pengar, att inflationen urholkar dem i stor utsträckning och att denna s.k. grundtrygghet skall räcka under hela tiden medan utredningen pågår fram till dess riksdagen beslutar i frågan. Då har man sannerligen inte stora anspråk på grundtrygghet. Frågan om detta arbetsmarknadsstöd gäller i stor utsträckning ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden. För dem är det särskilt känsligt att för det första nekas arbete och för det andra inte ha någon grundtrygghet. Samma sak gäller för dessa över hundratusen ungdomar som utbildas genom AMS. Är det ändå inte så, herr Bengtsson, att socialdemokratin i Sverige nu långt om länge har kommit underfund med att ungdomen i stor utsträckning sviker socialdemokratin? Den gjorde det i det senaste valet, vilket den omfattande debatten i den socialdemokratiska pressen har bevisat. Nu kör landsortstidningarna med den ena stora uppslagsartikeln efter den andra för att popularisera SSU och dess radikala krav, som i väsentliga delar är de krav som vänsterpartiet kommunisterna har lanserat i denna riksdag. För de ungdomar som begär 1 000 kronor i ersättning när de nu lämnar det militära har man inte mindre än 22 sidor i tidningen Nya Norrland. På 40 sidor söker man popularisera den svenska regeringen. Man talar om hur många arbeten som står till förfogande när de nu har muckat — sida efter sida. Och vad är det för jobb? Jo, man säger till norrlänningar i dessa jätteannonser: Res till Götaverken! Sedan har man de största företagen i landet sida efter sida med dessa annonser som betalar tidningen — Ferrolegeringar, Sandviken osv. Men hyser inte socialdemokratin en liten eftertanke till hur denna ungdom, som är arbetslös och endast har tillgång till kontant arbetsmarknadsstöd, reagerar i en situation som denna? Det ges ju faktiskt möjlighet nu att reparera en del av skadan genom att stödja de motioner som vänsterpartiet kommunisterna väckt vid denna riksdag och som kommer att avgöras i och med att detta ärende ligger på riksdagens bord.

Fru talman! Jag skall försöka fatta mig mycket kort. Först vill jag för fru Marklund påpeka att jag valde att svara i dag, då vi hade att behandla hela arbetsmarknadshuvudtiteln och utskottsbetänkandet. Jag menade att jag inte i mitt svar behövde hänvisa till allting som stod där, utan jag utgick från att fru Marklund hade tagit del av detta. Att jag valde att svara i dag berodde också på att jag visste att utredningsdirektiven skulle vara klara, så att riksdagens ledamöter hade studerat dem. Därför ansåg jag mig inte heller behöva utveckla hur vi ser på de långsiktiga arbetsmarknadsproblemen. Som ansvarig för dessa frågor har man att försöka lösa de kortsiktiga problemen, men det är klart att man också måste ägna sig åt de långsiktiga. Hela sysselsättningsutredningens arbete skall ju ge oss underlag för lösningar på de långsiktiga problemen. Men ser jag på den här frågan för dagen, så är det inget som helst tvivel om att vi har fått en avsevärt förbättrad situation. Nu säger fru Marklund att det sannolikt är kortsiktigt. Det vet vi ju inte för dagen. Det finns ingenting som säger annat än att det kan bli bestående, i varje fall en tid framöver. Då har de ågärder vi har satt in gett resultat. Vi vet att det i dag i nio län är en sådan situation att det finns flera lediga platser än det finns arbetslösa. Man söker alltså efter personal. Tyvärr är det så att de som är arbetslösa inte har den utbildning som behövs, och de bor inte på de platser där jobben är lediga. Det innebär att vi måste sätta in ytterligare åtgärder som är riktade att hjälpa de personer som vill ha ett arbete men inte kan få det på grund av bristande utbildning eller av andra skäl. Jag håller alltså före att de åtgärder som vi vidtagit hitintills har gett ett gott resultat. Vi har emellertid en hög beredskap inom departementet för att möta eventuella situationer då vi behöver sätta in åtgärder. Men det är ingen skönmålning om man försöker beskriva vad som har skett på arbetsmarknaden. Det är helt enkelt så att det finns många fler människor nu som kräver att få ett förvärvsarbete. Många av de människor som deltar i skyddad sysselsättning och den sortens aktiviteter stod tidigare helt utanför arbetsmarknaden — man ägnade sig inte åt dessa. Under de senaste åren har således antalet människor som kommit ut i arbete ökat synnerligen kraftigt. Man skall därför inte bara hänvisa till siffror med arbetslösa — man skall också ta upp de lediga platserna och antalet sysselsatta i vårt land. För kvinnorna t.ex. har sysselsättningen ökat mycket kraftigt den senaste tiden, och detsamma gäller flera grupper. Men som sagt, fru Marklund: Jag hänvisar till vad vi har skrivit i direktiven om de långsiktiga problemen, och de mera kortsiktiga framgår ju av det utskottsbetänkande och den proposition vi behandlar. Herr Lövenborg och jag har inga delade meningar — det framgick av hans inlägg. Jag ser också mycket positivt på NJA, och jag utgår från att utbyggnaden där kommer att få goda verkningar för länet i övrigt. Först och främst kommer Luleå inte längre att tjänstgöra som flyttningsstation ner till södra Sverige — man kommer att stanna i Luleå. Sannolikt kommer också många gamla norrbottningar tillbaka till Luleå. Det är vidare riktigt att man skall försöka lägga ut legotillverkning och sådant på andra platser än i Luleå. Men jag vill ändå fästa uppmärksamheten på att lokaliseringspolitiken har för Norrbottens län gett ganska goda resultat inte bara i Luleå utan även i länet i övrigt. Jag skall som sagt vara kortfattad, och till herr Eriksson i Arvika har jag inte mycket att säga. Det är klart att den utredning som jag hade tänkt tillsätta skulle arbeta utefter riktlinjen att alla skulle få samma skydd, dvs. samma omslutning, men inte samma ersättning. Vad vi skall diskutera är naturligtvis hur hög grundtryggheten skall vara. Att vi har stannat vid 35 kronor innebär naturligtvis inte att detta är den slutgiltiga grundtryggheten. Men vi har då problemet inom sjukförsäkringen, där grundtryggheten är mycket lägre. Här sägs att skyddet vid sjukdom är mycket bättre än vid arbetslöshet. Det är alltså fel; trots allt är grundskyddet bättre för den som blir arbetslös än för den som blir sjuk. Det är klart att vi skall tillgodose Landsorganisationens och TCO:s önskemål i våra direktiv, och det leder ju fram till en obligatorisk försäkring som omfattar alla. Till herr Nilsson i Tvärålund har jag inte mycket mer att säga än att det vore ju väl om han hade rätt och man alltså kunde öka sysselsättningen väsentligt inom tillverkningsindustrin. Vi bygger emellertid våra uppgifter på vad som har hänt under 1960-talet. Trots att sysselsättningen har ökat med cirka 460 000 under 1960-talet har den minskat inom tillverkningsindustrin, men det betyder inte att produktionen har på något sätt minskat, utan det är alldeles tvärtom.
Fru talman! Med risk att få samma påpekande som herr Nilsson i Tvärålund, att jag inte tillräckligt har satt mig in i direktiven för sysselsättningsutredningen, måste jag ändå hävda att jag där inte har funnit att utredningen t.ex. skall ta itu med de rent maktpolitiska problemen. Kan det ha med långsiktiga lösningar att göra när man tillåter de s.k. marknadskrafterna att spela vidare? Hur har man tänkt sig utvecklingsarbetet inom framtidsmässigt viktiga industrisektorer? Vad finns det för långsiktiga planer för att lösa energiproblem och bekämpa energiförslösning? Utgår man från att man skall klara sig med det slag av statlig företagspolitik som har förts under de senaste 10—15 åren, med en blygsam statlig sektor och därmed en underordnad roll i samhällsekonomin? Sedan talade statsrådet om att det har vidtagits åtgärder för att utöka sysselsättningen bland kvinnorna, och han anförde statistik för att bevisa den saken. Men en stor del av de statistiska uppgifterna har under åren använts som dimridåer för att dölja verkligheten om arbetslösheten. Och det ökar ju inte tryggheten för de arbetslösa och för dem som ser sina jobb hotade när de får veta att antalet arbetstillfällen i själva verket ökar, därför att man räknar deltidsarbete som heltidsarbete och trollar med andra statistiska definitioner. Den nedgång i arbetslösheten som arbetsmarknadsministern hänvisar till har också en annan sida, nämligen den att de investeringar som kapitalisterna gör i allt högre grad går till maskiner och endast i mindre utsträckning till arbetskraften. Investeringsökningarna, eller det bättre ekonomiska klimatet för kapitalisterna som det brukar talas om, kommer ju allt mindre till uttryck i att fler människor får arbete. Detta är en av orsakerna till att jag inte kan vara tillfreds med det som statsrådet anger som lösningar på dagens arbetsmarknadsproblem.

Fru talman! Bara en liten komplettering till de siffror som flera gånger har åberopats i debatten. Här har nämnts förändringen i antalet arbetslösa, och statsrådet Bengtsson har fullt riktigt kompletterat med den förbättring som skett i antalet lediga platser. När jag studerade AKU:s färska siffror fastnade jag emellertid för en siffra, som jag tycker är mycket intressant, nämligen hur starkt antalet deltidsarbetande har ökat. Och det är inte deltidsarbetande som på grund av arbetsbrist har tvingats att ta deltidsjobb, utan det är människor som önskar deltidsarbete. Detta tycker jag ger oss två tankeställare. För det första verifierar det vad vi från vårt håll har sagt och vad jag sade senast i remissdebatten, nämligen att ett allt större antal människor vill ha deltidsarbete och att vi bör göra allt vad vi kan för att skapa så många deltidstjänster som möjligt. För det andra ger det oss en liten anvisning om hur riktigt det är att vi på lång sikt går in för en målsättning om 30 timmars arbetsvecka samt att den arbetstiden i så fall tas ut så att vi får kortare arbetsdag.
Fru talman! Statsrådet Bengtsson sade att vi inte har några delade meningar, och jag hoppas att det också är så. I sitt andra anförande utgick statsrådet från att satsningen i Luleå får positiva effekter för hela länet, men det hänger ju samman med den planering som måste utarbetas redan i inledningsskedet, alltså när man planerar denna stora satsning i Luleå. Det handlar om hur man beaktar det övriga länets intressen. När statsrådet säger att vi inte har några delade meningar hoppas jag också att det handlar om våra övriga principiella synpunkter, om vikten av att man på bred front går in för att bygga ut den statliga företagsamheten. Vi skall nämligen ha klart för oss att även med kapitalistiska mått mätt är den statliga industrisektorn i vårt land liten. I Italien, Frankrike, Storbritannien och en rad andra kapitalistiska länder är den större. Här håller vi oss ännu på femprocentsnivån, och proportionerna kommer inte att ändras genom den stora och mycket positiva satsning som nu kommer att göras i Luleå. Men det är på det området som jag menar att det framför allt behövs framsynthet, djärvhet och socialistiska målsättningar. I annat fall kommer problemen i stort att förvärras.

Fru talman! Statsrådet Bengtssons senaste replik förklarar mycket av skillnaderna mellan socialdemokratin och centern när det gäller riktlinjer och åtgärder för sysselsättningen i framtiden. Statsrådet påpekade att regeringen nu dragit upp sina riktlinjer mot bakgrund av vad som har hänt under 1960-talet. Statsrådet slutade där. Centern har också sett tillbaka på vad som hänt under 1960-talet. Men vi har konstaterat att problemen under 1970-talet på väsentliga punkter är annorlunda. De måste därför lösas på annat sätt. Under 1960-talet trodde man t.ex. att vi under 1970-talet skulle ha brist på arbetskraft. Så är i verkligheten inte förhållandet. Trenden det senaste året och sedan 1970 är en annan. Vi har påvisat att det är möjligt att öka sysselsättningen inom tillverkningsindustrin. Vi har påvisat vad som har hänt i Amerika och vad som har hänt inför våra ögon den senaste tiden. Vi har dessutom i vår motion visat på behovet av åtgärder för att få till stånd den regionala balans som alla talar så varmt för. För att åstadkomma den behöver vi sannerligen många nya arbetstillfällen. Det är dessa nya arbetstillfällen som lättast går att styra och flytta till områden som behöver dem. Vi har också kunnat konstatera att dessa åtgärder ger effekt, t.ex. genom regionalpolitiken. Det är de effekterna vi vill ha studerade i sysselsättningsutredningen. Har jag på den punkten tolkat utredningens direktiv för negativt kan ingen vara mer glad än jag. Statsrådets uttalande i vad gäller tron på industrins möjligheter att skapa ytterligare sysselsättningstillfällen har, tycker jag, gett belägg för mitt första intryck, nämligen att socialdemokratin inte har någon större tro på den möjligheten.

Fru talman! Landets arbetsmarknadsminister är tyst som en mussla när det gäller de stora frågorna, och det får han naturligtvis vara. Men det är ändå så att socialdemokratin när den en gång i tiden bröt igenom i detta land gjorde det mycket därför att partiet framstod som en förkämpe för en helt annan socialpolitik, framstegspolitik, än den som de gamla borgerliga partierna hade representerat. Jag skall inte ta några exempel i det här sammanhanget, eftersom det skulle göra mitt inlägg alldeles för långt. Jag vill ändå framhålla att det under de år som gått har gjorts stora framsteg på socialpolitikens område. SAP kom under gångna år att framstå för väljarna som en förkämpe på socialpolitikens område. Socialdemokraterna har suttit i regeringsställning i många år, men det kanske finns plats för eftertanke i anslutning till den politiska situation som vi befunnit oss i och som kommer att skärpas undan för undan. Ni erkänner själva att ungdomen flyr partiet, att de unga väljarna går. Det är självklart att vi från vänsterpartiet kommunisterna inte har något intresse av att se ett svagt socialdemokratiskt parti. Vi vill inte ha någon borgerlig majoritet i denna kammare. Sedan vill jag säga några ord till de borgerliga innan jag slutar mitt anförande; jag ser att tiden nästan är ute. Det har talats varmt för arbetslöshetskassor och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, men alla i denna kammare som var med under 1940-talet kommer säkert mycket väl ihåg hur de borgerliga partiernas representanter bekämpade fackföreningsrörelsen och dem som skickats ut från fackföreningarna för att få arbetarna med i de frivilliga arbetslöshetskassorna. Vad använde man då för argument? Jo, arbetslöshetskassor skall inte finnas i detta land. Varför? De kommer att bidra till en understödstagaranda, sade man, Inte minst det gamla bondeförbundet var en livlig anhängare av den propagandan. Men arbetarrörelsen kämpade igenom arbetslöshetskassorna den gången. Därför tycker jag det är litet förmätet när borgerliga ledamöter av denna kammare nu vill ta äran av att ha varit med och kämpat för arbetslöshetskassorna och arbetslöshetsförsäkringen.
Fru talman! Herr Lorentzon började med att säga att jag var tyst som en mussla. Det är rätt rimligt att man sitter tyst i bänken när en annan människa står i talarstolen.